Fru talman! Jag vill först tacka för att vi har fått igenom en motion som har en väldigt bra skrivning. Vi är för en ökad bankkonkurrens. Men det kan också förekomma intressekonflikter och maktmissbruk, om en bank smittas av problem i andra delar av företagsgruppen, som vi säger. Vi har fått igenom att det skall ske en utvärdering efter två år för att se över om några defekter har inträffat. Det var ju inte alltför länge sedan som vi fick känna av det som hände inom bankvärlden med dess kriser. Vi tycker därför att det är väldigt viktigt att det görs en uppföljning. Det har vi fått gehör för i utskottet, vilket vi är glada för. Men jag har funnit att sparlåneföreningarna kommer i kläm i betänkandet. Meningen är ju att alla skall kunna rymmas på den ökade bankkonkurrensmarknaden. Vad vi finner är att de små föreningarna klarar sig liksom även de stora. Men de som ligger däremellan kommer i kläm. Det är därför som jag har avgett en reservation för att försöka hitta andra lösningar. Det har t.ex. framkommit av Nordiskt sparlån att man där helt enkelt inte har råd att gå in med det egna kapital som förslaget förutsätter. Man föreslår därför en annan gräns för balansomslutning på 50 miljoner kronor i stället för gränsen i förslaget på 1 000 medlemmar. Det finns ju t.ex. ekobyföreningar som sammansluter sig. Det är många enskilda personer, men de har väldigt litet kapital att komma med. De finner att detta vore en bättre modell för dem som skulle göra att de kunde överleva. De tycker att de tappas bort i det liggande förslaget. Om man gör jämförelsen med ett hus kan man säga att de får kliva från våning 1 till våning 4 på en gång, och det klarar de inte. De tycker därför att balansomslutningen skulle kunna ligga på 50 miljoner kronor och att det ändå kan finnas en kapitaltäckning, därför att de är måna om att konsumenterna skyddas. I förslaget till ökad bankkonkurrens sägs också att konsumenten skall skyddas, vilket är oerhört viktigt. Med den metod som Nordiska sparlån förespråkar skulle de få en rimlig chans att finnas kvar. De anser också att man som juridisk person skall kunna existera i den här världen, vilket man inte kan i dag. I förslaget står det enskild person. Också Socialdemokraterna har väckt motioner i frågan, vilket jag själv inte har gjort. Jag tycker att vi faktiskt borde se över frågan, så att juridiska personer skall ha en chans att fortsätta verka i Sverige. Men då sägs det att EG-direktivet säger att det inte går. Jag har emellertid fått uppgifter om att detta existerar i EU som vi nu är medlemmar i. Man har gjort undantag i Italien, Frankrike, Irland och England. Det påminner mycket om credit unions. Jag vill nu slå ett slag för att vi även i Sverige skall försöka finna en form för att ge spar och låneföreningar samt kassor en chans att överleva. Det är viktigt att vi som medlemsland gör undantag, för de nämnda medlemsländerna har gjort sådana undantag.

Fru talman! Det råder stor enighet om näringsutskottets betänkande om ökad bankkonkurrens. I bankfrågor får man dock aldrig glömma konsumentintresset. Därför måste reglerna vara tydliga. Ett av syftena med propositionen är också att få en tydligare definition av begreppet bankrörelse. Utskottet har tagit några initiativ, bl.a. när det gäller vissa övergångsregler för inlåningsverksamheten. Utskottet har också ställt sig bakom en motion från Miljöpartiet om redovisning av erfarenheterna av regeländringen för icke-finansiella företag att äga banker. En reservation är bifogad betänkandet, trots ett idogt manglande. Den reservationen står Miljöpartiet ensamt bakom. Den går ut på att man vill att även juridiska personer skall tillåtas vara medlemmar. Anledningen till kravet på att endast fysiska personer får vara medlemmar är att det självfallet finns ett intresse att hålla nere verksamhetens omfattning. Det tror jag faktiskt också att Eva Goës kan ställa sig bakom. Om man tillåter juridiska personer att vara medlemmar, finns det en risk för att verksamheten i föreningen sväller ut ordentligt, vilket kan få negativa konsekvenser. Men det handlar inte bara om det. Det kan också strida mot vissa EG-bestämmelser. Jag vet att Eva Goës är väl initierad i detta förhållande, men hon har ändå valt att reservera sig i utskottet till förmån för en skrivelse som har kommit utskottet till handa. I skrivelsen har man emellertid sagt att om man inte får igenom sitt förstahandskrav, vill man att övergångstiden för att utöka kapitalet skall vara längre. Jag skulle haft förståelse för det, om man hade varit ovetande om förändringen och om förslaget hade trätt i kraft med omedelbar verkan. Men så är inte fallet. De riktlinjer som vi nu står i begrepp att stadfästa har man varit medveten om och de har varit på gång under en längre tid. Fortfarande har man ett drygt halvår på sig att göra vissa omdisponeringar. Det är alltså inte fråga om något nytt som kan betraktas som nyhetens obehag, tvärtom. Vårt syfte måste vara att skapa tydliga regler. Därmed måste det också finnas gränser. Fru talman! Det känns oerhört positivt att vi nu också tillåter Konsumkort, ICA-kort och allt vad de nu heter och att vi också höjer gränsen för behållningen på kontot till högst 15 000 kr. Det är dock viktigt att betona att dessa konton inte skall omfattas av begreppet inlåningsverksamhet, utan att det är fråga om betalning av varor och tjänster - ett system som underlättar planeringen för kundkretsen. Fru talman! Det är bra med ökad bankkonkurrens, men den skall självfallet ske med förnuft. Regler och riktlinjer måste vara klara, och det tycker jag, fru talman, att detta betänkande ger uttryck för. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på eventuell reservation, på vilken jag icke hörde något yrkande.
Fru talman! Jag får yrka bifall till vår reservation som det första jag gör. Jag är inte ute efter att söka konflikt i den här frågan utan tycker att man skall söka öppningar. Vi i Sverige har lätt gått på EG-direktiven. Både Sylvia Lindgren och jag har varit väldigt noga med att ta reda på bakgrunden, och i vissa fall har man faktiskt haft tid att tänka över om man vill bli medlemsbank. Det är okej. Men det finns några som inte vill bli medlemsbanker utan vill fortsätta att jobba i föreningsform som just ekobyar, vindkraftsföreningar osv. De vill inte gå in i den här formen utan vill hitta andra former. Varför skall det inte finnas utrymme för entydiga och tydliga regler? Jag menar att man skulle kunna återkomma med ett förslag med de nämnda undantagen. Bortåt 100 miljoner människor i över 70 000 föreningar världen över är i dag medlemmar i credit union. I England är det ca 500 varav flera av dem har bortåt 5 000 medlemmar. De har inte några stora kapital att sätta in. I USA finns det ca 35 000 föreningar. Bara dessa har en inlåning om drygt 400 miljarder dollar. De är inte ute efter att försöka komma undan regler och insyn, utan de vill kunna existera i en annan form. Det borde det finnas utrymme för i Sverige. Men då är det vi som medlemsstat som måste godkänna det.
Fru talman! Anledningen till att Nordiskt sparlån har hört av sig - de är de enda som har hört av sig i det här sammanhanget - är att de är emot att man skriver in att en förening med högst 1 000 medlemmar bör kunna hållas utanför det reglerade området. Gränsen, 1 000 medlemmar, representerar ett väl avvägt medlemsantal, påstår jag och övriga utskottet. Den frågan har också penetrerats mycket noggrant. I andra hand vill man utöka övergångsreglerna, som ändå inte träder i kraft förrän vid halvårsskiftet 1996. Här finns det, fru talman, en risk för att man gör dessa föreningar en björntjänst. Det kan man göra om man gång på gång skjuter besluten på framtiden. Det här är, som jag sade i mitt inledningsanförande, inget nypåkommet, utan det finns tid att göra justeringar för att inordna sig i systemet.
Fru talman! Jag tycker att Sylvia Lindgren är så klok i det här fallet - det är inte det som det hänger på. Jag har frågat: Finns det någon möjlighet för er att existera under nuvarande förhållanden? Man har då svarat: Då måste vi starta många föreningar med 1 000 medlemmar i varje förening, och sedan får vi försöka slå ihop dem, för att vi över huvud taget skall ha en chans att gå in med eget kapital, eftersom det ligger så pass högt, och vi är inte så kapitalstarka. Med den nya lagen om ökad bankkonkurrens blir det då antingen ingenting eller också allting, säger man. Det är å ena sidan de små föreningarna, och å andra sidan de stora, stora bankerna, som lyckas ta makten och kommer att härska på den här marknaden. Det här med credit unions är ju så oerhört intressant. Vi har ju inte kommit så långt med det i Sverige att vi har sett hur sådana låneföreningar fungerar. Men det är oerhört noga med konsumentintressena i dessa föreningar, och det är det definitivt i sparlånekassorna och sparlåneföreningarna - det vet jag. Det är oerhört stor insyn. Det är ju inte de stora drakarna som skall vinna på det här systemet. I så fall hade det inte alls behövts en ny lagstiftning. Det är de små som den skall tilltala, anser vi i Miljöpartiet. Det är därför vi vidhåller vår reservation.
Fru talman! Om vi skall vara snälla mot varandra så kan jag säga att jag tycker att Eva Goës också har varit klok att resonera med i det här sammanhanget. Men Eva Goës reservation bygger på en skrivning från Nordiskt Sparlån som hon har hängt upp på en socialdemokratisk motion där samma saker har antytts. Skall man vara krass bör man kanske gå in och titta närmare på hur det ser ut hos Nordiskt Sparlån. Antalet medlemmar i den föreningen ökar drastiskt - det vet Eva Goës lika väl som jag. När det gäller kapitalet är jag övertygad om att man klarar av att hitta system för det inom Nordiskt Sparlån i god tid före den 1 juli 1996.

Fru talman! På måndag kommer Energikommissionens slutbetänkande att överlämnas till energiministern; arbetet slutfördes i går. Vi har väl, får man misstänka, att se fram emot en ganska intensiv period av energipolitisk debatt. Av medierna har ju framgått att socialdemokraterna och även kristdemokraterna nu har påbörjat den smärtsamma men nödvändiga frigörelsen från gamla låsningar i energifrågan, och det är bra. Ännu återstår dock åtskilligt av omprövningsarbete innan energipolitiken slutgiltigt kan återföras till det som måste vara utgångspunkten, nämligen hur den bäst kan främja tillväxt, sysselsättning, välfärd och en god miljö. Innan jag går in på dagens ärende vill jag säga att vår sammanfattande bedömning är att den kompromiss som har träffats mellan tre partier utgör en ganska bräcklig grund för framtiden. Till den bedömningen bidrar naturligtvis också att de tre partierna redan är i färd med att göra olika uttolkningar av vad man egentligen avser. Dagens ärende handlar om en mer begränsad energipolitisk fråga, nämligen hur vi bäst skall garantera att vi i framtiden kan ta hand om utbränt kärnbränsle från våra reaktorer och garantera att ägarna kan motsvara de krav vi ställer på omhändertagande av avfall och rivning av reaktorbyggnader. Kostnadsansvaret för dessa åtgärder åvilar dem som äger kärnkraftsreaktorerna. Vi har därför infört en särskild lag som kallas finansieringslagen. Den går ut på att reaktorägarna varje år som en reaktor är i drift betalar in en avgift till staten; den avgiften bygger upp ett kapital och det kapitalet skall när reaktorerna ställs av garantera att man kan ta hand om kostnaderna för bränslehantering och rivning. Hittills har dessa pengar betalats in till Statens kärnkraftinspektion, och sedan har pengarna satts in och vuxit på ett konto i Riksbanken. Nu har man kommit på att det kanske inte är den allra bästa medelsförvaltningen - det rör sig här om mycket pengar; det är någonting mellan 15 och 19 miljarder som nu finns på konto i Riksbanken. Därför tillsatte regeringen Kärnbränslefondsutredningen, som skulle se över hur man bäst kan förvalta dessa pengar. Den proposition som vi nu skall behandla innehåller regeringens förslag med anledning av Kärnbränslefondsutredningens förslag. Det är tre saker som regeringen tar upp. Den första är att reaktorägarnas kostnadsansvar skall utökas. Utöver det här med avfall och rivning av byggnader skall pengarna räcka till för att också täcka de kostnader som staten har för det råd för kärnavfallsfrågor som finns. Det tycker vi är ett invändningsfritt förslag. Man lägger också fram förslag om att reaktorägarna skall ställa kompletterande säkerheter till förfogande för sina åtaganden. Man kan ha en del synpunkter på det förslaget, men vi finner också det i huvudsak okontroversiellt och kan biträda det. Sedan är det då det tredje förslaget, nämligen att slopa ordningen med insättningen på räntebärande konto i Riksbanken. Där ville Kärnbränslefondsutredningen att man skulle skapa en särskild kärnbränslefond, och så skulle pengarna inte nödvändigtvis behöva stå på ett räntebärande konto i Riksbanken, utan man skulle kunna ha en vidare placeringsmöjlighet. Man skulle kunna placera i lågriskpapper, skuldförbindelser med lång kredittid, börsnoterade aktier och aktiefonder. Man skulle också öppna begränsade möjligheter att placera pengarna i optioner och terminer. Tanken bakom detta är att med en effektivare medelsförvaltning skulle kapitalet kunna växa snabbare, och vi skulle då ha en ökad säkerhet i förutsättningen att reaktorägarna skall ta ansvar för alla kostnader som kan uppstå. I utredningen övervägde man också ett alternativ som innebar att pengarna skulle lånas ut till Riksgäldskontoret mot en real avkastning. Men utredningen avvisade det förslaget därför att vi inte har någon väl fungerande realränteobligationsmarknad i Sverige. Det har bevisats genom att Riksgäldskontoret vid två tillfällen har emitterat sådana realräntelån, men inget av dem har blivit fulltecknat. På grundval av denna och en del andra invändningar kom utredningen alltså fram till att det här inte var något särskilt begåvat förslag. Man stannade därför för den vidgade placeringsmöjlighet som jag tidigare har refererat. I remissomgången på Kärnbränslefondsutredningens förslag pekade Riksgäldskontoret självt på att det här med inlåning i Riksgäldskontoret inte var bra och avrådde i sitt remissvar bestämt från det alternativet, just med hänvisning till att vi inte har någon väl fungerande realräntemarknad i Sverige. Det originella med regeringsförslaget är att regeringen nu föreslår just detta. Man säger nej till den vidgade placeringsmöjligheten; i stället för att man bara skall kunna sätta in pengarna på räntebärande konto i Riksbanken, vilket inte är bra, föreslår man nu precis den lösning som såväl Riksgäldskontoret självt som Kärnbränslefondsutredningen har avrått från, nämligen att pengarna måste in i Riksgäldskontoret. Då frågar man sig: Hur kan regeringen komma på idén att föreslå just det som Riksgäldskontoret självt avråder från, just det som Kärnbränslefondsutredningen efter utredningsarbete har funnit inte är ett bra förslag? Ja, det är frågan. Läser man igenom propositionen ett par gånger hittar man några avslöjande rader som indikerar vad orsaken till detta är - det är bokföringstekniska skäl. Det är nämligen så att om fondmedlen betalas in till Riksgäldskontoret påverkar det av redovisningstekniska skäl statens balansräkning, och det leder till den fiffigheten att Göran Persson vid någon kommande finansministerpresskonferens kan säga: Regeringens politik för sanering av statsfinanserna har varit utomordentligt framgångsrik. Upplåningsbehovet har minskat med - och sedan kan han utöver den minskning av upplåningsbehovet som de facto har skett lägga till de 18-19 miljarder som finns i Kärnbränslefonden. Vår enkla synpunkt är att detta naturligtvis inte är ett seriöst argument för att placera dessa stora pengar i en förvaltningsform som både Kärnbränslefondsutredningen och Riksgäldskontoret har avrått oss från att använda. Som vi har skrivit i vår motion kan vi förstå frestelsen att välja den här vägen, eftersom det naturligtvis bidrar till att ge ett utomordentligt fint intryck av handlingskraft, beslutsamhet och fast hand över rikets finanser.

Mot den här bakgrunden, fru talman, begär jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 8, som vi från moderat sida har avgivit tillsammans med företrädare för Kristdemokratiska samhällspartiet.

Fru talman! Jag skulle vilja påstå att det här ärendet är något av en politisk slamkrypare. Det ger intryck av att vara en sak men är i själva verket till stora delar något helt annat. Den bestickande rubriceringen motsvaras inte av innehållet. Det här förslaget innebär inte att vi kommer fram till en säkrare finansiering av de framtida kärnavfallskostnaderna. Vad förslaget i realiteten innebär är att en del av de kostnader som kan uppstå för en avveckling av kärnkraften finansieras med t.ex. vattenkraftstillgångar. Eller med andra ord: Den från miljösynpunkt skadliga kärnkraften betalas delvis genom den miljövänliga vattenkraften. Det har från allra första början varit ett villkor att kärnkraften skall svara för sina egna kostnader. Vi vet att det inte är så. När det t.ex. gäller försäkringsansvaret, som har diskuterats väldigt mycket, svarar inte kärnkraften för sina egna kostnader. Det här är ett sätt att gå ytterligare ett steg i den riktningen, att överföra en del av kostnaderna på andra energikällor än på kärnkraften. Det kommer vid avvecklingen att finnas ungefär 250 000 kubikmeter avfall. Av dessa 250 000 kubikmeter, vari ingår rivningsavfall, driftsavfall och utbränt kärnbränsle, är ungefär 8 000 ton högaktivt bränsleavfall. Jag återkommer till det om ett ögonblick. För att finansiera kostnaderna för detta avfall avsätts i dag i genomsnitt 1,9 öre per producerad kilowattimme. SKI har föreslagit en höjning till 2,4 öre. Man har under flera år i rad velat ha en höjning, men både den nuvarande och den förra regeringen har hänvisat till utredningen och sagt sig vilja avvakta den. För närvarande finns det i den här fonden ungefär 15-16 miljarder kronor. Den totala kostnaden för avvecklingen är beräknad till 45 miljarder kronor. Fondens pengar är för närvarande placerade på ett räntebärande konto hos Riksbanken. När man beräknat avvecklingskostnaderna har man utgått från det s.k. djupförvaret. Detta är i sig en osäkerhetsfaktor, eftersom vi inte kan säga säkert att det blir den lösningen man slutligen kommer att välja. Man har räknat på en realränta på 2,5 %. Nu har det egentligen inte någon större betydelse, eftersom avsättningen årligen justeras. Skulle realräntan inte bli vad man räknade med när man lade upp förutsättningarna måste man justera avsättningen till fonden något tiondels öre eller så. Man har räknat med en 25-årig intjänandetid, och man har räknat med avveckling till år 2010. Det är alltså vad som gäller nu. Just det här sista är viktigt. Om man räknar med en intjänandetid på 25 år handlar det om ungefär 8 000 ton utbränt bränsle. Räknar man däremot med att avvecklingen skall vara klar år 2010 handlar det om 6 000 ton. Det är alltså olika volymer vi talar om här, beroende på vilken utgångspunkt man har. Det förslag som nu föreligger bygger på den utredning som Mikael Odenberg nämnde. Det är den regeringen i allt väsentligt har gått efter. Tanken med förslaget är att man skall finansiera en del av de kostnader som kan uppstå inte genom att avsätta pengar till fonden utan genom att ställa säkerheter för avvecklingskostnaderna. år har gått har man inte räknat in det från början, utan då kommer det en extra kostnad för det. Likaså om kostnaderna efter avveckling skulle visa sig bli större än vad man räknat med från början, har SKI tagit med det i beräkningen av beloppet 2,4 öre. I stället vill man nu med det här förslaget finansiera genom att ställa säkerheter i andra tillgångar. Vilka tillgångar är det då kraftbolagen har? Jo, det är vattenkraft eller fastigheter. Detta är ju inte på något sätt en säkrare finansiering. Var och en som var med på 80-talet vet ju att det inte är någon höjdare att ställa säkerheter i fastigheter om man skall ha garanti för att denna säkerhet verkligen består. Då är reda pengar naturligtvis betydligt säkrare. Pengarna skall nu förvaltas av en särskild fond vid namn Kärnavfallsfonden. Det föreslås att fonden skall placeras hos Riksgäldskontoret, till skillnad från den fria placering som utredningen föreslog. Jag tycker i och för sig att det är bra. Att det händelsevis uppstår en teknisk förändring när det gäller behovet av upplåning till statsbudgetens underskott får inte var ett skäl att inte välja den vägen. Jag tycker att det finns en poäng i att det blir en säkrare placering än det annars skulle ha varit. Säkerheten måste sättas främst här. Ökad avkastning innebär också ökad risk, och med dessa pengar får man inte ta några risker. Fru talman! Det här förslaget innebär egentligen inte alls en säkrare finansiering utan en osäkrare, på så vis att man intecknar fastigheter eller vattenkraftstillgångar och ställer dessa till förfogande för att betala eventuella avvecklingskostnader som kommer på toppen. Det handlar om inteckningar i miljövänlig vattenkraft och inteckningar i fastigheter för att kärnkraftens kostnader skall kunna hållas nere. Det här leder i sin tur till att man naturligtvis kan hålla priset på kärnkraften nere. Det handlar om skillnaden mellan 1,9 och 2,4 öre - där har ni kärnan, mina vänner! Det är det som det handlar om - att pressa ned priset på kärnkraftsel med hjälp av säkerheter i vattenkraftstillgångar. På så sätt betalar inte kärnkraften sina egna kostnader. Det finns också en risk att det uppstår en ägarkoncentration. Det är i allt väsentligt Vattenfall som har vattenkraftstillgångar. Visst har Sydkraft en del också, men om man tittar på vilka tillgångar utöver kärnkraften de olika kraftbolagen har kan man se att det finns en stor skillnad. Risken finns att de ser en möjlighet att slå sina påsar ihop för att få fram dessa säkerheter. På så sätt kunde de på ett annat sätt ställa säkerheten för hela verksamheten. Den risken skall man inte bortse ifrån. Dessutom tar det resurser från det som skulle kunna ha blivit en satsning på alternativa energikällor. De säkerheter som nu tas i anspråk för att ställas till kärnkraftens förfogande skulle lika gärna kunnat använts för investeringar i alternativa energikällor. Om inte annat måste dessa tillgångar finnas i händelse av att det skulle ske en kärnkraftsolycka så att det åtminstone finns några garantier utöver det otillräckliga försäkringsskydd som finns. Det föreskrivs ju också i atomansvarighetslagen. Vad menar man med att ta bort årtalet 2010 i det här förslaget? Vi kan bortse ifrån diskussionen i Energikommissionen. Detta handlar inte om det utan om finansieringen. Men i och med att man tar bort det här begreppet ökar man volymen med 2 000 ton, eller minskar den beroende på hur man ser det. Fru talman! Allt detta kan sammanfattas på följande sätt. Osäkrare i stället för säkrare. Finansiering av kärnkraftskostnaderna med vattenkraft. Resurser som kunde ha använts för utbyggnad av alternativa energikällor täcker i stället kostnaderna för kärnkraften som då inte täcker sina egna kostnader. Omställningen till andra energikällor försvåras genom att dessa resurser binds upp i kärnkraften, och elpriserna hålls nere på ett konstlat sätt. Detta är, fru talman, den slamkrypare som jag har velat peka på i det här sammanhanget. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2, vidare till reservation 5 under förutsättning att reservation 2

Fru talman! Roland Larsson behöver inte vara så orolig för det här med årtal och tider. När kärnkraftverken drivs längre tid än 25 år växer tillgångarna i Kärnbränslefonden snabbare än högen med radioaktivt avfall. Anledningen till att jag begärde ordet för den här repliken var att Roland Larsson sade att den omständigheten att regeringsförslaget kan leda till en del PR vinster för finansministern inte bör vara skäl till att vi avvisar förslaget. Det kan jag hålla med om. Även om jag representerar ett oppositionsparti är jag inte främmande för att hjälpa finansministern med litet PR. Han kan behöva den hjälpen. Men poängen är ju att man föreslår en förvaltningsmetod som innebär att pengarna skall in i Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret självt och Kärnbränslefondutredningen avvisar den metoden efter ett långt utredningsförfarande därför att vi inte har en fungerande realräntemarknad i Sverige. Då är detta ett oklokt beslut. Det innebär risker för medelsförvaltningen. Det gäller ju att välja en kombination som innebär bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Hur den metoden ser ut har Kärnbränslefondutredningen talat om i ett enhälligt betänkande. Den har fått stöd av remissinstanserna. Ändå väljer regeringen, uppenbarligen bara på grund av PR-aspekten, en metod att förvalta dessa pengar som inte är lika säker och som, vad värre är, också riskerar att ge en lägre avkastning. Det är en god grund för att avvisa regeringens förslag och biträda Kärnbränslefondutredningens. Det gör man genom att rösta på vår reservation, Roland Larsson.
Fru talman! Det skall inte bortses ifrån att Mikael Odenberg har en poäng i detta. Det finns en viss osäkerhet när det gäller den här typen av realräntesäkra lån som är utlånade till Riksgäldskontoret. Det har också framgått av utredningen. Men det råder litet olika meningar om detta är prövat i tillräcklig omfattningen eller inte. Vi i Centern tycker att det är väsentligt att man inte tar några risker med dessa pengar. Då menar vi att det är osäkrare att placera pengarna i aktier och den typen av handlingar. Där finns ett ökat mått av risktagande. Det ligger i saken natur att om man vill ha en högre avkastning måste man ta en högre risk. Det är den naturlag som gäller. Men jag skall inte förneka att det ligger en poäng i att det finns en viss bristfällighet i detta. Jag tycker att fondstyrelsen som kommer att hantera detta får återkomma om den inte kan klara av det.
Fru talman! Jag tackar för det erkännandet. Poängen är ju just avvägningssvårigheten - å ena sidan största möjliga säkerhet, å andra sidan bästa möjliga avkastning. Det var för ju för att komma till de rätta slutsatserna i den avvägningen som regeringen tillsatte Kärnbränslefondutredningen. Det var ju just uppgiften för utredningen - och den har enhälligt framlagt ett förslag som är avvägt med hänsyn till detta. Remissinstanserna har stött förslaget. Ändå väljer regeringen en annan väg, och dessutom en väg som utredningen har bedömt och avvisat. Den instans som är berörd, Riksgäldskontoret, avvisar också denna. Detta gör regeringen utan att anföra något annat skäl än att det påverkar statens bokföring och gör att man kan förmedla det skenbara intrycket av att statens upplåningsbehov har minskat, dvs. underförstått att regeringens politik har varit framgångsrik. Fru talman! Jag menar att detta inte är en fullt seriös behandling. Dessutom är inte detta statens egna pengar utan i någon mening reaktorägarnas pengar. Det är ju pengar som är reserverade för att ta hand om kärnbränsle och rivning av byggnaderna. Det bör också leda till att staten är litet återhållsam med att ta ut svängarna.
Fru talman! Vi har just haft en diskussion om redovisningstekniker. Vi hos oss kom fram till att vi får bortse ifrån denna del. Det viktiga i den här frågan är ju att pengarna får en mycket säker placering. Vi har sett den placering som nu föreslås som säkrare om man inte vill ta några risker. Detta är naturligtvis en fråga som skulle kunna diskuteras mycket mer, men jag tycker att detta är den bättre lösningen. Det får inte vara något hinder att det redovisningstekniskt blir på det här sättet, som jag sade förut, därför - och det är den viktiga poängen här - det är precis som Mikael Odenberg säger att detta är reaktorägarnas pengar. Det är avvecklingspengar som skall tas i anspråk. Det kommer inte att förändras av att man redovisningstekniskt lägger dem på ett annat sätt.

Fru talman! Jag instämmer i mycket av vad Roland Larsson sade. Det här är en slamkrypare. Det är inte många som har insett att det vi bestämmer i dag betyder oerhört mycket för framtiden. Därför har jag också en hel del reservationer. Jag tänker börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6 och 7. Reservation 3 handlar om säkerheter för täckande av framtida kostnader. Reservation 4 handlar om realränta, reservation 6 om avgiftens storlek och reservation 7 om oberoende expertis. Jag tar upp dem därför att vi har varit mycket inblandade i det spel som har pågått i Sverige när det gäller att ta hand om avfallet. Detta började ju för många Herrans år sedan med att man över huvud taget inte tittade på avfallet och kostnaderna för det. Man var mycket intresserade av avfallet. På den tiden, i tidernas begynnelse i Sverige, ville man gärna ha avfallet för att kunna framställa en atombomb. Men mycket kloka kvinnor i riksdagen lyckades stoppa det, bl.a. Ulla Lindström. Sedan byggde Sverige ut kärnkraften till tolv reaktorer. I dag är vi det kärnkraftstätaste landet per capita i världen. I England har man 16 reaktorer med mindre kapacitet och effekt, och där finns det 56 miljoner människor. Det ger ett litet hum om hur vi har byggt ut vår produktion och därmed skapat avfall. Avfallet ökar för varje dag som går. Det ökar med ungefär 800 kilo per dygn. Jag tycker att det värsta är att vi i dag inte har en lösning av hur vi skall ta hand om det. Hur kan man då bedöma avfallskostnaden? Det blir ju bara en hypotes. Ingen har ju någon metod för hur vi skall ta hand om det. Huvudspåret finns, och det handlar om att stoppa ner det 500 meter under jorden. Roland Larsson brukar använda uttrycket huvudspåret. När man inte vet hur detta skall gå till måste man redan i dag garantera att det finns tillräckligt med pengar den dagen man skall ta hand om det. Detta skall inte föras över på kommande generationer. Man får göra ett tankeexperiment för att kanske kunna lösa frågan. Vi tycker att man då skall utgå från en realränta om 0 %. På det sättet kan vi i dag garantera finansieringen av avfallets kostnader. Detta är nämligen akut. Jag tänker på olika skräckexempel som finns, bl.a. på den senaste rapporten i Dagens Nyheter om hur man i Murmansk förvarar avfall ovan jord nära gränsen till Norge. Det är ju väl att vi inte tar hand om avfallet på det sättet i Sverige. Vi måste här inte bara ha hängslen och livrem, utan vi måste ha alla garantier för att avfallet skall kunna tas om hand. Jag tycker egentligen att man momentant skulle stoppa driften, eftersom man i dag inte klarar detta omhändertagande. Ju snabbare vi avvecklar, desto bättre. Dessutom bygger vi då bort överkapaciteten. Varje dag som kärnreaktorerna går betalar vi för en överkapacitet. Om vi har överskott på vete i Sverige, dumpas det på marknaden till ett låst pris. Det är samma sak med vårt överskott av el. Det är helt klart att vi har ett elöverskott, och vi dumpar detta på marknaden. Detta fortsätter vi med fastän vi vet att vi har haft fem kärnreaktorer avställda och ändå har klarat oss. Vi frös då inte ihjäl i Sverige, och vi behövde inte tvätta på nätterna. Också industrins verksamhet fortgick. I Oskarshamn har en reaktor stått sedan den 26 augusti 1992. Nu talar man om avvecklande av en reaktor som om detta skulle vara något fantastiskt, men en har stått där under hela denna tid. Varför tycker jag vidare att det är så oerhört viktigt med avsättande av pengar till oberoende expertis? Jo, det beror på att jag har följt det som skett i Storuman och i Malå. Även till Härnösand har SKB kommit för att informera och fiska efter acceptans, innan man över huvud taget hade gjort en inventering i hela Sverige. Vad är det som man söker efter? Söker man efter berg med sprickor eller efter berg utan sprickor? Vilken metod är det som man söker? Vad ser man efter när man söker efter platsen? Föredragshållarna från SKB, SKI och SSI kommer tillsammans och klappar varandra på axeln. Jag har varit ute och lyssnat på dem, och jag har sett att de har blivit kompisar. Riksrevisionsverket har också påpekat att det är farligt med det kamratskap som utvecklas mellan myndigheter och reaktorägarnas förespråkare SKB. De har makten i sin hand, och kommunernas företrädare lyssnar på dem. Det är svårt att ordna med oberoende expertis, som miljörörelsen vill anlita, eftersom det kostar pengar. Man får ofta samla in pengar lokalt för att kunna anlita oberoende expertis, knuten till Chalmers, Kungliga tekniska högskolan eller något amerikanskt eller tyskt institut. Annars har man inte råd med detta. Det räcker inte med skrivningen att kommunerna skall få del av pengarna från Kärnavfallsfonden, utan vi tycker att de skall kunna gå direkt till miljöorganisationerna, så att de kan anlita oberoende expertis. Roland Larsson var inne på frågan om avgiftens storlek. I betänkandet framhålls bl.a. följande: "Enligt beräkningar som SKI har gjort i samband med sin skrivelse till regeringen angående avgifter för år 1996 skulle den genomsnittliga avgiften behöva stiga från dagens 1,9 öre till Vi i Miljöpartiet har mot denna bakgrund föreslagit att den här avgiften skall uppgå till 5 öre. En avgift om 1,9 öre är urusel. Som Roland Larsson tidigare sade har man i fyra år tjatat om att denna avgift skall höjas. Det måste man göra för att vi i Sverige över huvud taget skall ha någon garanti för täckande av avfallskostnaderna. När det sedan gäller säkerheterna har vi en annan åsikt än Centern. Vår Tomas Kåberger, som har suttit i Kärnavfallsfondsutredningen, hävdar att det är oerhört viktigt att lagstifta om att reaktorägarna skall kunna garantera säkerheterna. Han har en helt avvikande uppfattning, som kanske innebär att reaktorägarna kan komma att gå i konkurs. Han har också visat på skaleffekterna. Man påstår ibland att reaktorägarna har god ekonomi. Andra gånger passar det med en annan bokföring, och då är de fattiga. Som jag inlednings vis skrivit i min motion: Upp till bevis! Är man fattig, eller är man rik? Är man ett konkursbo eller inte? Det är mot denna bakgrund som vi har satt våra resonemang på pränt och valt den av oss föreslagna lösningen. Jag vet att Roland Larsson är mycket insatt i dessa frågor, eftersom han sitter i SKI:s styrelse, och jag är verkligen mottaglig för argument.
Fru talman! Huruvida man är fattig eller rik är ett intressant filosofiskt spörsmål, som jag inte skall gå in på. När det gäller vissa delar av Eva Goës anförande vet jag över huvud taget inte vad hon talade om. Jag skall begränsa mig till den lilla del som jag begrep, och det gäller de realränteantaganden som man bör göra när man fastställer den avgift som reaktorägarna skall betala in för att bygga upp Kärnavfallsfonden. Det är självklart att man bör göra ett antagande om en tillväxt i ekonomin och en avtappning av medlen, eftersom det kommer att göra att medlen i slutänden blir större än om man bara mekaniskt adderar de inbetalda avgifterna. Miljöpartiet vill, antagligen bara för att avgiften därmed skall kunna höjas, räkna med en realränta om 0 %. Som framgår av betänkandet har vi under de senaste tio till tolv åren, trots svåra tider i landet, haft en genomsnittlig real avkastning på fondmedlen om 4,1 %. Jag tycker att det räcker för att visa att de antaganden som ligger till grund för dagens nivå på avgiften, 2 1⁄2 %, är ganska konservativa. Eva Goës säger att den bör vara 0 %, eftersom man inte kan vara säker på att realräntan kommer att vara positiv för all framtid. Låt mig säga att vi den dag när Eva Goës sitter i en regering kan vara beredda att ta upp en diskussion om den frågan. I det läget kan man ifrågasätta om man längre kan få någon avkastning på kapital i vårt land. Det andra argumentet för att ha realräntan 0 %, nämligen att detta skulle leda till att kraftföretagen för att vinna ränteinkomster uppskjuter åtgärder för omhändertagandet av avfallet, är totalt obegripligt. Detta påverkar inte kraftverksägarnas ambitioner att ta hand om avfallet. Det är ett åliggande som de har.
Fru talman! Mikael Odenberg förutsätter att vårt land kommer att vara stabilt och att även ekonomin kommer att vara stabil. Ja, vi har ju sett hur det har varit - räntan har gått upp och ned som en guttaperkaboll, och den har varit uppe i 500 %. Vårt förslag innebär att vi i dag kan garantera att det finns tillräckligt mycket pengar i fonden. Om vi skulle vara tvungna att stänga av om två år eller i övermorgon, skall det ändå reellt finnas tillräckligt mycket kontanta medel för att klara detta. Det är det som detta handlar om. Visst kan jag vara mottaglig för Mikael Odenbergs argument och de senast anförda siffrorna, men vi anser det vara korrekt att basera avgiftssättningen på en realränta om 0 %. Vi har sedan perioden 1988 1991 hävdat att detta är det enda sättet. Att Mikael Odenberg inte förstod vad jag sade beror kanske på att vi talar olika språk. Vi har olika inställning till kärnkraften. Jag tror inte att han ser kärnkraft och kärnvapen som siamesiska tvillingar eller inser att hanteringen av kärnkraftsavfallet innebär ett risktagande. Vi har nyligen varit uppe i Murmansk, och med tanke på det instabila läge som där finns är jag mycket orolig för att man också kan börja smuggla ut en hel del av avfallet. Det finns risker som man över huvud taget inte har räknat in i sina bedömningar. Man har räknat med att avfallet skall tas om hand på ett visst sätt, men man har inte räknat in samhällsriskerna. Vi lever inte i ett till 100% stabilt världssamhälle.
Fru talman! Mycket kort: Jag delar fullt Eva Goës oro för kärnsäkerheten i Murmanskområdet. Däremot är jag inte så orolig för kärnsäkerhetsläget i Sverige. Men sett över en lång tillväxtperiod kan man givetvis utgå från att det förekommer en viss avkastning på kapitalet. Det gäller, om man vill skapa säkerhet, att inte göra antaganden som är överdrivna om vad denna reala avkastning på kapitalet uppgår till. I detta sammanhang arbetar den svenska staten och myndigheterna med ganska konservativa antaganden, vilket också framgår av betänkandet. Det är mot den bakgrunden inte seriöst när man som Eva Goës och Miljöpartiet föreslår en realränta på 0 %. Realräntan kommer under en lång tidsperiod inte att kunna bli så låg - inte ens om Miljöpartiet hade suttit i regeringsställning.
Fru talman! Var det där sista smicker? Det låter nästan som om vi är på gång! Det blir nog bra. Vi kanske hittar en bra kombination av partier, trots det som hände i går. Jag vill gå över till att tala om att man dumpar priserna i dag. Det är det man gör. Man täcker över huvud taget inte in vad kärnkraften kostar i dag, och definitivt inte avfallskostnaderna. Om vi använder oss av alla dessa metoder - 5 öre per kWh, realränta på 0 % och säkerheter - har vi fått en helhetssyn. Vi tror att det finns en chans att räkna in avfallskostnaderna. Det finns faktiskt i dag inte en enda miljökonsekvensbeskrivning över hur man skall ta hand om kärnavfall - inte en enda i hela världen! Kärnavfallet är det mest livsfarliga "gift" som existerar i världen. Ändå har ingen kunnat prestera en miljökonsekvensbeskrivning. Ingen kan egentligen avgöra vad det kommer att kosta. Man har redan rivit en Westinghousereaktor i USA. Det kostade 2 609 miljoner kronor. I Sverige har man räknat med en tredjedel av den kostnaden för rivning av en liknande reaktor. Man räknar med att det skall kosta runt 900 miljoner kronor. Det är en lögn! Det är lurendrejeri. Det kommer att kosta mer än det smakar. Vi säger att vi skall börja avveckla. Från den dagen man stoppar reaktorn tar det 17 år att ta hand om den genom rivning, nedmontering osv. Då kan man börja prata om att avveckla kärnreaktorer!
Fru talman! Eva Goës och jag är helt överens, och t.o.m. Mikael Odenberg är överens med oss om att det är absolut nödvändigt att reaktorägarna tar hand om ansvaret för det utbrända bränslet. Min fråga gällde egentligen inte detta, Eva Goës, utan hur det skall ske. Skall det ske genom att man betalar in pengar till fonden, eller skall det ske genom att man sätter säkerheter i vattenkraft eller andra tillgångar? Det är en viktig fråga. Det är detta det handlar om. Det är en viss skillnad. Det skiljer mellan ungefär 1,9 öre och 2,4. Man behöver förmodligen även i fortsättningen bara betala in 1,9 öre om man ställer säkerhet i stället. Jag tror att Eva Goës och hennes parti bör titta på detta och fundera över det som jag har sagt nu. Jag tror inte att vi har delade meningar i sak. Det är litet svårt att förstå resonemanget om en realränta på 0 %, måste jag säga. Det har bara betydelse vid det tillfälle då man beslutar hur mycket man skall avsätta årligen. Om man då säger att realräntan framöver skall vara 0 % blir det naturligtvis en högre avsättning vid den tidpunkten. Men om man utgår ifrån att det handlar om totalt 45 miljarder uppnår man de 45 miljarderna mycket tidigare om man avsätter mer, för man får ju ränta på pengarna under alla omständigheter, och inflationen är ju som den är. Realräntan är ju skillnaden mellan räntan och inflationen. Det blir en avkastning på fonden oavsett om man vill placera pengarna eller ej. Man kommer att uppnå beloppet tidigare, vilket betyder att man framigenom måste börja betala tillbaka pengar till reaktorägarna, som då kan använda dem till annat. Det kan i och för sig vara en poäng.
Fru talman! Jag skall läsa innantill i den reservation vi har skrivit. Det krävs att man preciserar kraven på säkerheter på en sådan nivå att tryggheten verkligen åstadkoms. Vi vill ha en precisering av hur det skall gå till. För att undvika att säkerheter för mycket stora belopp blir mer kostsamma än nödvändigt skulle säkerheter för successiva intervall kunna godkännas i stället för solidariska säkerheter. Därmed skulle man liksom i ovanstående förslag angående olycksriskerna få en naturlig marknadsvärdering av var gränsen för de ekonomiska riskerna går. Det är den reservation som vi har inför Energikommissionen. Det är så vi har tänkt oss det hela.

Fru talman! Att vi skall ta hand om avfallet från kärnkraftsverksamheten är de flesta överens om. Vi vet också att det kostar pengar. För närvarande har rektorinnehavarna en skyldighet att betala avgifter enligt finansieringslagen. En säker finansiering av framtida avfallskostnader är något som vi alla är beredda att medverka till. När nu regeringen föreslår vissa ändringar i lagen är syftet just att säkra denna finansiering. Därför föreslås att reaktorinnehavarnas nuvarande skyldighet att betala in avgifter skall kompletteras med en skyldighet att ställa säkerheter för dessa kostnader. Säkerheterna kan bestå av borgensåtaganden, kreditförsäkringar eller liknande. Kärnkraften kommer att kosta pengar långt efter det att produktionen har upphört. Det använda kärnbränslet skall hanteras, kärnavfallet skall tas om hand om kärnkraftverken skall rivas. För att finansiera detta betalar kärnkraftsbolagen i dag en årlig avgift som placeras på ett konto i Riksbanken. De fyra reaktorinnehavarna har bildat bolaget SKB, som skall ta hand om avfallet och hitta en lämplig plats för slutförvaring. De totala framtida kostnaderna beräknas till ungefär 45 miljarder kronor. Avfallshanteringen kommer att pågå många år efter det att ett kärnkraftverk har ställts av, och därefter kan det komma att behövas någon form av övervakning. Tillförlitligheten i det nuvarande systemet bör förstärkas och avgiftsmedlen förvaltas på ett sådant sätt att avkastningen blir bättre. Finansieringslagen kompletteras så att de grundläggande principerna för kostnadsansvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall tydligt framgår. För att kompensera de avgiftsintäkter som fonden skulle förlora om en reaktor stängs av innan intjänandetiden gått ut, dvs. de beräknade 25 åren, bör godtagbara säkerheter ställas. Det nämns i propositionen och i betänkandet och kallas säkerhetsbelopp. Det innebär att fonden kommer att tillföras medel i samma takt som om reaktorn varit i drift hela tiden. Säkerhetsbelopp II innebär att reaktorinnehavaren ställer godtagbara säkerheter som täcker en eventuell brist i fonden om det visar sig att fondbehållningen faktiskt inte räcker. Det tycker jag och utskottsmajoriteten är bra. Det blir en säkrare finansiering. Utskottsmajoriteten delar också regeringens uppfattning att Kärnavfallsfondens medel skall placeras hos Riksgäldskontoret. Fru talman! Det finns några reservationer fogade till betänkandet. Låt mig kort kommentera en del av dessa. Moderaterna och kristdemokraterna förordar som vi har hört en annan placering - en fri placeringsrätt. Det innebär förvisso möjligheter till en högre avkastning, men det innebär också större risker. Därför motsätter sig utskottsmajoriteten det. Det handlar om en säkrare finansiering - inte om en mera riskfylld. Centern hyser farhågor om att kraftföretagen låser upp sina tillgångar i de säkerhetsbelopp som föreslås i propositionen och därmed försvårar investeringar i alternativ energiproduktion. Till det vill jag säga att utbyggnaden av den alternativa energiproduktionen styrs av andra mekanismer. Den styrs av utbud och efterfrågan. Det finns många möjligheter för den som vill göra investeringar på det området. Den elmarknadsreform som vi nyligen beslutade om i denna kammare underlättar möjligheterna för investeringar i alternativ energiproduktion. Miljöpartiet menar, som vi här har hört, att fonden bör byggas upp snabbare och för också fram sitt gamla krav om en höjning av avfallsavgiften. Den avgiften fastställs årligen av regeringen efter förslag från Kärnkraftinspektionen. Till grund för Kärnkraftinspektionens förslag ligger kostnadsberäkningar utförda av SKB. De faktorer som påverkar är realräntans storlek, den nuvarande fondbehållningen, de framtida kostnaderna och storleken på de framtida elleveranserna. Där ingår också ett påslag för osäkra kostnader. Nu föreslås en ändring så tillvida att något påslag för osäkerhet inte längre skall tas med i beräkningarna. I stället skall de täckas av garantibelopp. Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning. Miljöpartiet menar också att kommuner, sakägare och miljöorganisationer skall kunna få stöd ur avfallsfonden för bl.a. information. Till detta vill jag säga att medel från Kärnavfallsfonden får användas av staten, kommunerna eller reaktorinnehavarna just för information till allmänheten i dessa viktiga frågor. Min erfarenhet av den här typen av informationer är egentligen den, att alltför få frågar efter den, är intresserade och vill tillgodogöra sig den. Det finns utrymme för betydligt fler. Under många år har vi i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark bedrivit information. Många skickliga informatörer har anlitats, och företrädare för kommunen och miljöorganisationer, m.fl. har deltagit. Men alltför få har kommit för att ta del av informationen och delta i debatten. Det är något som jag verkligen har saknat, ett intresse för dessa frågor. Många möjligheter finns redan i dag men utnyttjas alltför litet. Fru talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Moderaterna och kristdemokraterna föreslår inte en fri placeringsrätt. Vi föreslår en friare placeringsrätt än i nuläget på grundval av det förslag om framlagts av en enig Kärnbränslefondutredning. Ni socialdemokrater föreslår att man skall ha en inlåning till Riksgäldskontoret, trots att en enig Kärnbränslefondutredning har sagt att det inte är bra, och trots att den berörda myndigheten Riksgäldskontoret avråder med hänvisning till att det inte finns en fungerande realränteobligationsmarknad i Sverige. Tillåt mig att ställa frågan: Finns det något annat skäl än Göran Perssons PR-behov som motiverar att socialdemokraterna kör över Kärnbränslefondutredningen, Riksgäldskontoret, övriga remissinstanser,
Fru talman! Jag är ledsen om rösten inte riktigt bär, men jag skall försöka. I propositionen kan man läsa kommentarerna kring just den här utredningen. Där står: Alternativet med inflationsskyddad och riskfri inlåning i Riksgäldskontoret ansåg ändå kunna ha väsentliga fördelar. Man förordade därför att regeringen ytterligare lät undersöka möjligheterna till detta alternativ. Det är det som regeringen har gjort, och det är det som regeringen nu lägger fram förslag om.
Fru talman! Att rösten inte bär är ursäktligt, att argumentationen inte bär är värre. Jag vill upprepa frågan. Riksgäldskontoret avråder självt regeringen från att vidta denna åtgärd med hänvisning till att det inte finns en fungerande realränteobligationsmarknad i landet. Eftersom det för mig inte varit möjligt att utläsa något annat skäl i propositionen måste jag upprepa frågan. Har jag missuppfattat någonting? Finns det något annat skäl än Finansdepartementets PR-behov som motiverar att socialdemokraterna kör över Kärnbränslefondutredningen, Riksgäldskontoret, remissinstanserna och moderaterna och kristdemokraterna?
Fru talman! Skälet till att förslaget ser ut som det gör är att man vill ha just en säkrare finansiering. Jag hänvisar till vad utredningen sade, att man bör ytterligare undersöka möjligheterna. Det är faktiskt vad man har gjort, och man har kommit fram till att detta var det bästa sättet.
Fru talman! Det är riktigt att staten, kommuner och reaktorägarna har rätt att informera allmänheten. Vi tycker att sakägarna och miljörörelsen skall få pengar från avfallsfonden, och inte bara staten, kommuner och reaktorägarna. Också jag kan beklaga att inte fler kommer och lyssnar. Men jag kan tala om att det är många som kommer och lyssnar i Överkalix, Storuman och Malå där man har varit och projekterat eller gjort förstudier - i Överkalix lyckades man avstyra det. Människor kommer och lyssnar när de är direkt berörda. Det kan jag garantera. Men det kostar skjortan för dem att få dit oberoende expertis. Miljöpartiet vill definitivt ha en snabbare uppbyggnad av Kärnavfallsfonden. Om vi stänger av i morgon skall vi också kunna garantera att vi kan ta hand om avfallet. Jag instämmer också i det Barbro Andersson säger att det kommer att ta tid efter det att vi avvecklat kärnkraften. Det var det jag sade. 17 år är ingenting. Det kommer att fortsätta längre. Det är den erfarenhet man har av de reaktorer som är avstängda i USA, där man inte, som vi har gjort, har fortsatt att byta t.ex. ånggeneratorer och satsa miljarder på det. De har varit kloka nog där. Det senaste glädjande budskapet häromdagen var att man i England, British Energy, inte kommer att satsa på två nya reaktorer, eftersom marknadskrafterna råder. Det finns alltså ingen marknad för dem. Det är för dyrt att satsa på det. De andra alternativen är billigare. Jag är glad att Barbro Andersson säger att det finns andra krafter som råder när det gäller de alternativa energislagen. Med vårt förslag till skatteväxling kommer det verkligen att bli utrymme för den lokala produktionen av inhemska bränslen och förnybara bränslen. Det kommer det att bli. Jag hoppas att riksdagen kommer att fatta beslut om det under denna mandatperiod.
Fru talman! Den information som både jag och Eva Goës tycker är så viktig hänger inte på huruvida man har mycket pengar till sitt förfogande. Det beror väldigt mycket på intresset hos människorna som bor i närheten. Som jag tidigare sade bor jag i kärnkraftskommunen Östhammar, där vi hyser Forsmarks kärnkraftverk inom våra gränser. Vi har via den lokala säkerhetsnämnden gett omfattande informationer. Vi har möjligheter att inom den ramen tillkalla alla typer av expertis, även från miljörörelsen och från miljöorganisationerna. Men det tråkiga är egentligen att människor engagerar sig alldeles för litet, trots att de bor i närheten. Det finns möjligheter för information. Det finns pengar för information, och det rymmer alla.
Fru talman! Jag vet att det finns projekt som heter Dialogprojektet och Låna varandras glasögon, där man möts inom kärnkraftsindustrin och miljörörelsen. Det har funnits väldigt bra projekt i Uppsalatrakten och i Barbro Anderssons område. Men så är det inte överallt. Det vill jag verkligen betona. Nu är vi inne på frågan om avfall. Jag tror att man i Sverige har beräknat rivningskostnaden till en tredjedel. Tänk om det är så att de 45 miljarder som nu är beräknade för avfallsfonden skulle vara tre gånger mer, att det egentligen borde ligga 150 miljarder i fonden. Tänk om det är så? Vi vet hur det är när man kalkylerar för broar och liknande. Ofta kostar det dubbelt så mycket. Kalkylerna har hittills aldrig hållit. Hur skall man kunna lita på de ekonomer som lägger fram kalkyler när de över huvud taget aldrig har hållit? En gång i tiden skulle vi bryta uran, och då skulle vi tjäna 2 miljoner per svensk, eftersom det var så fantastiskt ekonomiskt att bryta i Ranstad. Men det gör vi inte, och vi vet varför. Vi vill inte utsätta oss för de miljökonsekvenserna. Dessutom var det så väldigt liten uranhalt i kroppsådern. Vi har redan i dag jättestora problem med avfall. Vi har t.ex. höganrikat avfall - high enriched uranium - i Studsvik som vi inte vet hur vi skall bli av med, och som USA egentligen skall ta hand om. Ingen vet var det skall ta vägen. Nu börjar man tala om att man skall leverera det halvvägs och eventuellt försöka att skicka det till en upparbetningsanläggning i Skottland. Sådana frågor är inte lösta. Därför menar jag att det behövs en enorm garanti och säkerhet för att man skall kunna se till att avfallskostnaden täcks in. Vi tycker att lagförslaget inte är tillräckligt långtgående. Regeringen måste återkomma med uppgifter om vilka säkerheter som man har tänkt att sätta in för att garantera att vi kan ta hand om kärnavfallet.
Fru talman! Eva Goës och jag är helt överens om att det behövs säkerheter för att man skall kunna vara övertygad om att det finns medel när den dagen kommer. Det är precis därför som man föreslår dessa säkerhetsbelopp. Det som kallas för säkerhetsbelopp 2 är avsett att säkerställa finansieringen om fondbehållningen är otillräcklig efter det att samtliga reaktorer stängts av. Allt det som Eva Goës efterlyser finns med i propositionen och i betänkandet.
Fru talman! Jag får tacka Barbro Andersson för ett utmärkt referat av propositionen och betänkandet. Ingenting i det Barbro Andersson sade avslöjar om hon har lyckats upptäcka den bockfot som döljer sig i det här. Ingenting av det hon sade avslöjar om hon insett att det här faktiskt betyder att man med hjälp av säkerheter i bl.a. vattenkrafttillgångar finansierar omhändertagandet av det utbrända bränslet. Ingenting av detta framgår av det hon har sagt. Det är litet oroande. Det ger mig känslan att man från Socialdemokraternas sida inte upptäckt om inte bockfoten så i varje fall slamkryparen. Barbro Andersson säger att det nuvarande systemet kompletteras med en säkerhet. Det är inte så, Barbro Andersson. I stället ställer man ut säkerheter för en del av det som nu betalas med reda pengar. Kontentan är att oavsett om det finns säkerheter eller pengar avsatta har ändå kärnkraftverken det slutliga ansvaret för avfallet. Det handlar här om en finansieringsform.
Fru talman! När jag läste Centerns motion hade jag litet svårt att förstå den. Jag läste den flera gånger. Till slut var jag tvungen att fråga Roland Larsson vad han egentligen menade. Det framgick inte så tydligt. Nu har Roland Larsson förklarat det från talarstolen. Vad ni egentligen säger är att man borde höja avgiften från 1,9 öre till 2,4 öre, men det är inte det ni föreslår. Det hade varit bättre om ni hade uttryckt det tydligare så att vi hade kunnat ta ställning till och debattera det.
Fru talman! Det handlar inte om det, utan jag utgår ifrån vad SKI har sagt. Man har sagt att om vi fortsätter med dagens system måste vi höja avgiften till 2,4 öre. Fortsätter man inte med dagens system utan övergår till det nya behöver man inte höja. Det är inte några siffror som vi har konstruerat, utan vårt resonemang bygger på vad SKI har sagt i sammanhanget. Det kan vara en tiondels öre hit eller dit, men det är i den storleksordningen som de här säkerheterna är värda. Vi har inte gett oss in på några öresresonemang i vår motion. Det här handlar om principer och system och inte om de beslut som följer av detta.

Herr talman! För att skapa fler arbetstillfällen behövs det sänkta skatter för företag.

Arbetsrätten är skapad för dem som har arbete men knappast för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det är tillväxt som skapar arbete. För att få tillväxt i företag måste vi politiker underlätta för företagsamheten och inte försvåra för den, som regeringen har gjort. Trots högkonjunkturen har vi i dag ca 600 000 arbetslösa och mer än 400 000 förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl. Enligt AMS är 12,2 % arbetslösa. Från moderat sida har vi föreslagit åtgärder, enligt det jag nämnde tidigare och i våra motioner, för att komma till rätta med arbetslösheten. Men låt oss nu övergå till det speciella problem som dagens betänkande handlar om, nämligen ungdomsarbetslösheten och om arbetsplatsintroduktionen för ungdomar. Den ungdomspraktik som fyrpartiregeringen genomförde 1992 var mycket enkel att hantera och minskade snabbt ungdomsarbetslösheten. Som mest, i februari 1993, var 93 000 ungdomar i ungdomspraktik, och över 50 % av dessa fanns i enskilda företag. Många av dessa ungdomar fick också senare, efter avslutad praktik, arbete i det företag som de varit ungdomspraktikanter i. Men när den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994 skulle denna framgångsrika arbetsmarknadspolitiska åtgärd givetvis ändras. I budgetpropositionen 1994/95 skrev regeringen att alla ungdomar under 25 år skulle vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd efter 100 dagars arbetslöshet. Detta löfte gavs i budgetpropositionen och i stället för den framgångsrika ungdomspraktiken infördes API. I detta betänkande finns domen över regeringens politik för våra ungdomar. I betänkandet konstateras att en tredjedel av ungdomarna i åldersgruppen 20-24 år har varit arbetslösa mer än 100 dagar. Så gick det med löftet att alla skulle vara i arbete. Det går inte att i slagord kommendera fram jobb. Detta är en bitter erfarenhet för de över 18 % arbetslösa 20-24-åringar som vi har. Man säger också i det här betänkandet att i månadsskiftet oktober-november 1995 var antalet ungdomar i åldersgruppen 20-24 år på API-platser ca 12 000. Siffran 12 000 kan jämföras med ungdomspraktikplatserna som vintern 1993/94 omfattade ca AMS är behovet av en åtgärd med API:s syfte och innehåll större för den aktuella ungdomsgruppen än vad som hittills uppnåtts volymmässigt. En faktor som kan förklara en stor del av trögheten är enligt AMS att det för den aktuella gruppen 20 24-åringar finns ett krav på minst sex månaders anställning hos anordnaren efter praktiken. Den stora skillnaden mellan den gamla framgångsrika ungdomspraktiken och den nya icke framgångsrika arbetsplatsintroduktionen är att när det gäller arbetsplatsintroduktionen får en åtgärd som sagt var endast beviljas om den följs av en anställning som varar i sex månader. Detta gäller dock enbart för privata arbetsgivare och inte för kommuner. Kravet på anställning har varit ett stort hinder för att få företag att ta emot ungdomar i API. Med detta initiativ vill utskottet att kravet på särskilda skäl vid anställning skall frångås, och dessa särskilda skäl skall då bedömas av det lokala facket och arbetsförmedlingen från fall till fall. Från moderat håll välkomnar vi förändringen. Men vi frågar oss varför man inte helt och hållet slopar kravet på anställning. Man har ju konstaterat att det inte ger några jobb. Varför skall man då byråkratisera ytterligare och låta arbetsförmedling och fack komma in innan ungdomar kan få praktik? Detta är helt obegripligt. Erkänn i stället att tanken med att anställning skulle vara nödvändig för att få praktik var feltänkt från början. Det kan väl inte vara så att prestigen är viktigare än ungdomars väl och ve. Prestigen innebär bara att socialdemokraternas löfte om åtgärd inom 100 dagar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten framstår än mer tomt. Om man erkände detta skulle majoriteten vara tvungen att erkänna att den gamla ungdomspraktiken var bättre. Därför använder man sig av denna konstiga nyordning. Men, herr talman, låt oss ändå konstatera att detta utskottsinitiativ går åt rätt håll. Det är likväl otillräckligt. Av konstitutionella skäl saknas möjlighet för oss att nu påverka en mer ändamålsenlig lösning av detta viktiga problem. Av det förstnämnda skälet bör initiativet bibehållas samtidigt som det av sistnämnda skäl finns anledning för riksdagen att vid tidigast möjliga tidpunkt fatta beslut om en ordning motsvarande den tidigare ungdomspraktiken.
Herr talman! Efter drygt ett år av socialdemokratiskt regeringsinnehav kan man för hela arbetsmarknaden summera: fler arbetslösa, var åttonde vuxen utanför reguljär arbetsmarknad, fler långtidsarbetslösa. För ungdomarnas del innebär det att nära 20 % av åldersgruppen 20-24 år är utan jobb. Av arbetslösa ungdomar har mer än var tredje en långtidsarbetslöshet. Regeringens stolta proklamation om att ingen ung människa skulle vara arbetslös mer än 100 dagar ekar ihåligt. Hela det scenariot har ju fallit platt till marken. Herr talman! För drygt en vecka sedan förde vi en debatt här i kammaren som jag bedömde som onödig, därför att regeringen inte hade lyssnat in situationen. Folkpartiet m.fl. hade då varit med om att justera och stärka lönebidragen. Nu är vi här igen. Ämnet är visserligen ett annat. Då gällde det de arbetshandikappade, nu är det ungdomsarbetslösheten vi debatterar. Även den här gången hade det varit bra om regeringen hade tagit fasta på den allvarliga situationen. Det betänkande vi nu har uppe till behandling är ju ett kvitto på att regeringen har brustit i politiskt ansvar och insikt om det här området. Det ärende som nu förs fram i kammaren i form av ett enigt utskottsinitiativ innebär att ledamöterna från såväl Socialdemokraterna som alla oppositionspartier har ställt sig bakom och i den här frågan kört över regeringen. Läget är utomordentligt allvarligt. Till saken hör också att vi, när vi nu har lämnat ett yttrande till finansutskottet - som vi skall diskutera på tisdag - har påtalat brister i förslaget till ändringar av bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen, som regeringen lade fram i samband med tillväxtpropositionen. Då inställer sig frågan: Var finns regeringen? Man deltar inte i debatten, och det är väl inte alltid att begära. Men vad gör regeringen? Där brister det oerhört. Därför har riksdagen känt sig föranlåten att ta initiativ. Frågan är befogad: Vad gör regeringen åt den arbetslöshet som man i opposition påstod att man snabbt skulle häva, så att den öppna arbetslösheten under detta år skulle vara under 5 %? Statistiken visar att 330 000 människor är arbetslösa. Det är inte under 5 %. Det är nära 8 % öppen arbetslöshet. De långtidsarbetslösa är fler den här novembermånaden än i november i fjol. Med tanke på de 143 000 ungdomar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i november är det väldigt höga tal. Vi kan också konstatera att varslen ökar. Det är nära en tredjedel fler varsel i november månad 1995 än vad det var för ett år sedan. De nyanmälda platserna är färre. Det ser alltså dystert ut trots att vi haft, och fortfarande har, högkonjunktur på många områden. Det här har arbetsmarknadsutskottet tagit fasta på. Vi säger i betänkandet att vi ser väldigt allvarligt på arbetsmarknadssituationen för ungdomar. Vi hade annars ställt oss bakom regeringens proklamation från i våras att alla ungdomar under 25 år skulle vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom 100 dagars arbetslöshetsperiod. Nu konstaterar vi att det är en tredjedel i den aktuella ungdomsgruppen som faktiskt har drabbats av långtidsarbetslöshet. Vi kan inte acceptera en sådan utveckling utan att statsmakterna reagerar. Statsmakten i detta fall skall inte tydas som regeringen, därför att den har inte reagerat, utan som arbetsmarknadsutskottet. Gissningsvis kommer även riksdagen att instämma i det. Det är viktigt att bryta den negativa trenden när det gäller ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Den bedömning som man skall göra - ungdomar skall undantas från kravet på att ha en anställning när de börjar provtjänstgöring - måste medge undantag från bestämmelsen om att API för ungdom under 25 år får beviljas endast om den följs av en anställning som varar sex månader. Sedan lägger vi till att regeringen nogsamt bör följa denna fråga. Vi har i det särskilda yttrandet från Folkpartiet, Centern och kds sagt att vi finner situationen alarmerande. Vi menar också att regeringen, när det utfärdas bestämmelser för denna förordning, skall vinnlägga sig om att man får en hög rationalitet och smidighet i den hantering som nödvändigtvis måste finnas i den dagliga verksamheten. Vi har pekat på att man bör ta till vara väldigt mycket av de positiva erfarenheterna från ungdomspraktiken under den förra regeringsperioden. Nu tror jag, om jag skall gissa varför det har varit så trögt från regeringshåll att använda sig av en god åtgärd, att orsakerna är ideologiskt, och kanske också i andra avseenden, betingade hämningar som man har. Man vill helt enkelt inte erkänna att det fanns ordningar under den förra regeringsperioden som var framgångsrika. Både i betänkandet och hittills i debatten har man påvisat att väldigt många kunde nyttiggöras i ungdomspraktiken. Den ledde dessutom ofta till en anställning. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till hemställan i betänkandet. Min förhoppning är att regeringen agerar snabbt när det gäller att förändra förordningen så att det kan gå ut besked till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar om att en ny ordning nu gäller och att detta kan bli ungdomar till glädje. Det finns knappast något som är allvarligare än att unga människor går långa perioder utan meningsfull sysselsättning. Det är riksdagens och vårt ansvar att se till att vi gör vårt yttersta för att förhindra det.

Herr talman! Hans Andersson sade försonligt att vi inte skall ha kortsiktiga slagsmål mellan partierna, och det är en bra utgångspunkt. Annars är väl det nya som kan noteras att man från Vänsterpartihåll känner en sådan entusiasm över den tyska lärlingsmodellen. Det finns skäl till det i vissa avseenden; den är ju starkt marknadsorienterad. Det ingår väl i den skinnömsning som Vänsterpartiet genomgår. När det går åt rätt håll är det bara att hälsa det med tillfredsställelse. Hans Andersson orerar om hur dålig den svenska ungdomspraktiken var och säger att ersättningen var dålig. Det är väl ingenting mot vad det är nu. Samhället fick betala, säger Hans Andersson retoriskt. Det är väl ingenting mot de kostnader vi har nu, när ungdomar går långtidsarbetslösa och kanske blir deformerade för hela livet. Hans Andersson talar för att vi borde ha en ordning med skola-arbetsliv-praktik. Jag har ingen invändning mot den analysen. Men Hans Andersson har ingen annan modell. Han säger att det skall avropas och att det skall vara fackliga avtal. Det vi har sett på det området är ett misslyckande. Metall och Verkstadsföreningen hade ju ett avtal som blev en jättestor flopp; i praktiken kom ingen till anställning. Därför skall vi inte bara ägna oss åt de utopiska modellerna, som ännu inte har fått markkontakt, utan ta fasta på det som lyckades riktigt bra. Jag vill hävda att ungdomspraktiken var en god modell; den gav många ungdomar jobb. Det var det viktigaste i sammanhanget.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det brast i uppföljningen, främst på grund av att det var så stora volymer. Men det hindrar inte att det var ett mycket gott tillskott i en svår situation. Vi får inte glömma att vi hade den svåraste lågkonjunkturen i efterkrigstid. Det var därför som det var helt nödvändigt att ha något okonventionellt och användbart. Hans Andersson förväxlar ett par saker, när han säger att ungdomspraktiken blev ett sätt att förvara. Nej, så var det inte alls. En tredjedel av ungdomarna fick jobb. Däremot var ungdomsintroduktionen i kommunal regi mycket av förvaringsverksamhet. Den har vi i stort sett kommit bort från, och det är mycket viktigt. Ungdomarna behöver jobb, och de behöver s.k. riktiga jobb, nämligen främst i enskilt näringsliv.

Herr talman! Det vi diskuterar i dag, Hans Andersson, är hur vi skall få ungdomar i arbete. Vi diskuterar ett speciellt utskottsbetänkande. Vi har från vår sida klart och tydligt sagt att vi inte tror att den här typen av åtgärder är det som skapar arbete. Vi har tidigare anfört att det behövs sänkta skatter, sänkta arbetsgivaravgifter, bättre företagsvillkor och ett förändrat arbete. Det är våra synpunkter på hur man får ungdomar i arbete. Men eftersom regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, inte är beredd att göra dessa förändringar får vi vidta andra åtgärder under tiden. Man kan konstatera att 90 000 människor var i verksamhet i den tidigare ungdomspraktiken. Nu är det 12 000. Hur man än räknar blir skillnaden mellan 90 000 Om Hans Andersson tycker att det är bättre att 78 000 ungdomar står helt utanför arbetsmarknaden så må han väl tycka det. För oss är det väsentligare att människor ändå gör någonting än att de går utan sysselsättning. Han säger att det moderata alternativet är sänkta löner och försämrade arbeten. Det är icke försämrade arbeten. Det är att förändra arbetet och ge möjlighet för människor till provanställning, vilket också ger jobb. Vi tror också på att sänkta ungdomslöner kommer att innebära fler jobb. Vi har också sett ett antal exempel på att det är så. Vi moderater tycker inte alls, Hans Andersson, att det är bra med bidrag, snarare tvärtom. Men vi tycker ändå att det är bättre med ungdomspraktik, som ger ungdomar möjligheter att slippa gå hemma och vara arbetslösa, än med API, som inte ger någonting.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

Herr talman! Det hade varit oerhört dåligt om situationen inte hade förbättrats när vi nu har den största högkonjunkturen någonsin under 1900-talet här i landet - under den borgerliga fyrpartiregeringen hade vi en oerhörd lågkonjunktur. Trots det har arbetslösheten som helhet inte minskat. Eftersom vi inte är överens, Hans Andersson och jag, vill jag säga att de åtgärder som vi förespråkar i den normala politiken skulle leda till lägre arbetslöshet. Vi skall inte diskutera det nu. Jag vill ändå påpeka att de åtgärder vi föreslår för den normala marknaden kommer att leda till fler arbeten. Det är alla överens om. När vi nu diskuterar det här nya initiativet, tycker jag mig ändå kunna konstatera att Hans Andersson inte är nöjd med den nuvarande situationen utan vill gå i riktning mot den gamla ungdomspraktiken. Den gav fler ungdomar möjlighet att komma ut i praktik. 90 000 ungdomar är i jämförelse med 12 000 ungdomar 78 000 fler. Tycker Hans Andersson att det är bättre att 78 000 människor går hemma och inte gör någonting så må han tycka det. För oss är arbetslösheten så pass viktig att vi tycker att det är bättre att ungdomar gör någonting än att de bara går hemma. Därför är det här ett förslag åt rätt håll, även om det hade varit ännu bättre att gå över till den gamla ungdomspraktiken. Vi tycker att passiviteten är det värsta. Jag är litet förvånad över att Hans Andersson inte tycks se detta som ett större problem.

Herr talman! Jag trodde ett tag när jag lyssnade på debatten att jag hade kommit in i fel debatt och att det var en omfattande arbetsmarknadspolitisk debatt som pågick. Sedan tittade jag efter i betänkandet och såg att det handlar om en viss fråga, nämligen om arbetsplatsintroduktion för ungdomar. Jag konstaterar också att utskottet är enigt och att det inte finns några reservationer i betänkandet. Jag är därför något förvånad över att debatten glidit över i något helt annat. Orsaken till att riksdagen tagit det här initiativet är socialdemokraternas misslyckande med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. När regeringen inte klarar av situationen måste riksdagen ingripa. I november i år var 62 000 ungdomar under 25 år arbetslösa - Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att ungdomar inte skulle vara arbetslösa längre än 100 dagar. 25 000 ungdomar, dvs. nästan hälften av alla arbetslösa ungdomar, har varit arbetslösa i mer än 100 dagar. Det talar för sig självt. Vi saknar arbetsmarknadsminister Anders Sundström i den här debatten. Men för att han ändå skall få vara med vill jag läsa upp vad han sade i den senaste debatten i det här ämnet den 12 oktober: "Vår största utmaning är att se till att ungdomarna ges möjlighet till utbildning, praktik eller jobb. Jag är övertygad om att vi kommer att klara målet, att ungdomarna inom 100 dagar också får det." Dess värre, herr talman, kan vi nu konstatera hur verkligheten ser ut. Utskottet skriver i sitt betänkande: "Under vårriksdagen ställde sig riksdagen bakom regeringens mål att alla ungdomar under 25 år skall vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom 100 dagars arbetslöshet. Siffror som redovisats ovan är därför alarmerande." Man kan fråga sig hur länge det här skall fortgå, att man inte har lyckats med det som man har förespeglat väljarna. Jag tycker litet synd om Kristina Zakrisson, som får klä skott i den här debatten för regeringens och Anders Sundströms misslyckande. Jag tycker att det är bra, herr talman, att socialdemokraterna agerar när regeringen är handlingsförlamad inom det här området. Egentligen är det här betänkandet en mycket kraftig vidräkning med regeringen. Det är ett underkännande av regeringens politik. Jag har sett att det spekuleras i massmedierna om arbetsmarknadsutskottets ordförande som ny arbetsmarknadsminister. Men i praktiken är vi redan där. Arbetsmarknadspolitiken utformas ju alltmer i utskottet. Så är det i dag, och så kommer det att vara nästa vecka när vi skall behandla frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Det är bra om vi på det här sättet kan korrigera regeringens politik, men man kan fråga sig hur länge detta kan fortgå. Herr talman! Nu försöker vi att i någon mån komma till rätta med de svårigheter som regeringen skapat när det gäller möjligheterna för unga att få jobb. Därför är initiativet här bra. I annat sammanhang driver vi också fortsättningsvis vår samlade politik för att komma till rätta med arbetslösheten. Men jag tänker inte nu uppta kammarens tid med att gå igenom det, utan vad jag här sagt får räcka så här långt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas, som Dan Ericsson påpekade, enbart en förändring av reglerna för API för 20-24-åringar. Jag tycker inte att det är speciellt synd om mig när jag nu får ta det här ärendet. Jag tycker att det är bra att vi kan förändra regler om det gynnar arbetslösa ungdomar. Det är alltså inte fråga om en dom över regeringens hela arbetsmarknadspolitik, utan det är en liten justering av en av åtgärderna. Man kan tycka att det är märkligt att reglerna måste förändras för gruppen 20-24-åringar, som vi nu pratar om. Man skulle ju kunna tro att den här gruppen kan komma ut på arbetsmarknaden. De här ungdomarna är ju nyutbildade och förmodligen mycket duktiga och ambitiösa. Men med den situation som råder på arbetsmarknaden i dag betraktas t.o.m. människor som vi tycker är i sina bästa år som gamla när de söker jobb. Folk över 45 år upplever att det inte är någon idé att söka jobb. De får inget jobb. De är för gamla. Situationen är extrem, men det här har inte inträffat i år. Mot den bakgrunden måste vi faktiskt frångå vissa principer, även om det ibland är mindre roligt. Just när det gäller ungdomar tycker jag att det faktiskt finns anledning att justera reglerna. Det är ju oerhört viktigt att ungdomarna kommer ut i arbetslivet. Man måste, som det sagts tidigare här, få en chans att klara sitt eget liv. Man måste klara sin egen försörjning och sin egen bostad och att ta ansvar för sitt eget liv. Man måste få komma in på arbetsmarknaden för att få arbetslivserfarenhet. Men det handlar inte bara om att tjäna pengar för att försörja sig. Ungdomarna måste också få en social gemenskap. De måste få känna att de behövs. Personligen tycker jag att det är viktigt att ungdomarna kommer in i ett normalt samhällsmönster - att de går och lägger sig på kvällen, stiger upp på morgonen, jobbar så att de är trötta på kvällen och har sin aktiva tid på dagen, inte på natten. Jag tror att detta är oerhört viktigt. Anledningen till att vi nu gör allt för att öka antalet praktikplatser är att det är viktigt att folk kommer ut. Den som är arbetslös skall inte sitta passiv hemma. Utbildning är A och O och ökar alltid chanserna att få ett jobb. Men det är också mycket värt att kunna prova på andra yrken och bryta invanda mönster. Kanske handlar det om att prova på ett jobb som är väldigt könsbundet. Som det sagts här tidigare har alla partier ställt sig bakom målet att få arbetslösa ungdomar i någon sorts åtgärd inom 100 dagar. Tyvärr har vi ännu inte lyckats nå det målet, men vi skall naturligtvis jobba vidare för det. Om denna justering medför att vi lättare når målet tycker jag att vi skall göra avsteget i fråga. Men här handlar det om undantag i regeln. Detta skall från fall till fall bedömas av arbetsförmedlingen och det lokala facket. Det rör sig alltså fortfarande om ett undantag, inte om en regel. Herr talman! I arbetsmarknadsutskottet har vi föreslagit en förändring av reglerna för API. Vi har alltså begagnat oss av initiativrätten. Därmed vill jag inte ha sagt att vi dömt ut regeringens arbetsmarknadspolitik, utan vi har gjort en liten justering beträffande en av åtgärderna. Jag vill alltså än en gång betona att ambitionen fortfarande är att man skall ha anställning efter praktiktiden. I vissa fall kan dock undantag göras. Jag tycker också att ett stort ansvar ligger på näringslivet. Man måste leva upp till vad som här behövs och ta sitt ansvar. Det gäller ju att få ut ungdomarna, så att vi även i framtiden har erfarna och kompetenta arbetstagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag förstår att Kristina Zakrisson inte vill döma ut regeringens politik. Man kan väl konstatera att den har dömt ut sig själv, därför att det är bara 12 000 personer som har fått någon form av arbetsplatsintroduktion. Man konstaterar nu att detta är så dåligt och Kristina Zakrisson säger att man enbart vill göra en liten justering och inte förändra. Varför vill man då inte förändra? En liten justering kommer väl knappast att hjälpa. Varför säger man inte att detta inte behöver leda till ett jobb? Man vet ju att det då blir en ökning. Varför byråkratiserar man ytterligare genom att säga att facket skall bedöma detta från fall till fall? Vad har facket för kunskaper som gör facket speciellt lämpligt för detta? Varför säger man att arbetsförmedlingen skall avgöra detta? Om man konstaterar att en åtgärd är katastrofal med utgångspunkt från löften som ges skall man väl inte göra små justeringar och låtsas som om det var allt som behövdes. Jag skulle vilja veta varför man inte säger: Det här har inte lyckats. Vi gör ett nytt försök och tar bort kravet på anställning. Kanske blir det då fler ungdomar i verksamhet. Att Socialdemokraterna inte gör några förändringar i den normala politiken det kan, tragiskt nog våra svenska ungdomar och även äldre konstatera med tanke på den höga arbetslösheten. Att det behövs åtgärder som förändrar arbetsrätten och lägre skatter är de flesta överens om. Jag begär inte att Kristina Zakrisson skall lova något i dag, med tanke på att ingen annan av socialdemokraterna vågar göra det. I stället låter man det bara fortgå och utreder. Jag skulle vara väldigt glad om jag kunde få svar på frågan om varför man gör små justeringar i stället för stora.
Herr talman! Moderaterna vill förändra så att det inte blir någon regel alls. Arbetsgivaren skall alltså kunna få gratis arbetskraft i den mån det önskas. Så vill inte vi socialdemokrater ha det. Vårt system innebär inte någon ytterligare byråkratisering. Redan nu är facket med och samråder om var det är lämpligt att förlägga praktikplatserna. Detta är ingen ytterligare byråkratisering. Dessutom tycker jag att det är mycket lämpligt att facket är med i diskussionerna så att vi kommer bort från risken med undanträngningseffekter. Jag vidhåller att denna justering är rimlig. Det finns orter där arbetsmarknaden är bättre och där man tagit emot och också anställt praktikanter. Men det finns också orter där det är väldigt svårt att få ut praktikanter. Jag menar att vi skall kunna använda undantagsregeln från fall till fall.
Herr talman! Det är ju faktiskt, Kristina Zakrisson, enbart 12 000 personer som har kommit ut i åtgärder. Alltså är det väl inte små justeringar som behövs, utan stora, för att få ut dessa ungdomar i stället för att de är hemma och inte gör någonting. Jag begriper inte talet om gratis arbetskraft. Det föreslås ju nu att man skall få jobb efteråt. Men så är det inom den kommunala sektorn och det systemet har ju inte visat sig ge några jobb. Då behövs förändringar! Jag förstår inte varför man inte gör det. Man säger: Egentligen är det bra, men vi gör en liten förändring. Vi pratar med dem i facket först och ser om de kan gå med på detta. Men det är ju inte bra - det är det som är problemet. Just därför skall man göra stora förändringar. Eller är Socialdemokraterna nöjda om man ökar antalet från 12 000 till 15 000? Om det blir ökningar kanske Socialdemokraterna blir nöjda. För oss moderater är det en katastrof att så många ungdomar inte kommer ut i åtgärder. Om jag hade varit socialdemokratisk riksdagsman skulle jag ha varit mycket betänksam i dag och sagt: För oss är det viktigt med stora förändringar. Här har vi misslyckats och måste därför göra någonting nytt. Både Kristina Zakrisson och jag konstaterar ju att vi har misslyckats.
Herr talman! Jag kan hålla med Kent Olsson om att det är en katastrof att vi har så många arbetslösa ungdomar. Men detta har ju inte inträffat under detta år direkt. Om vi kan öka antalet platser från 12 000 till 15 000 tycker jag att det är bra. I regeringens förslag var målet 26 000 ungdomar i API. Då återstår 14 000 personer innan vi nått det målet. Jag anser fortfarande att arbetsmarknadens parter, och då menar jag i första hand arbetsgivarna, borde ta ett större ansvar för att ungdomarna kommer ut på arbetsmarknaden och får samma rättigheter som andra arbetstagare. Man kan fråga sig varför arbetsgivarna inte har använt sig av denna möjlighet. De vill ha längre provanställningstid, och det här är faktiskt en variant. Ändå har man inte använt sig av det som Moderaterna förespråkar.
Herr talman! Jag hade tänkt fråga den socialdemokratiska talesmannen om hon är nöjd med läget på arbetsmarknaden när det gäller ungdomarnas situation. Men jag behöver inte fråga om det, eftersom Kristina Zakrisson sade i sin replik att det nu är katastrof. Detta är naturligtvis riktigt, sett till både antalet ungdomar som är utan jobb och, framför allt, vad som hade ställts i utsikt. Jag blir litet betänksam när Kristina Zakrisson gång på gång återkommer till att det är fråga om en liten justering från fall till fall här. Hon talar som om detta skulle gälla en liten grupp ungdomar. Jag vill påminna lyssnarna om att det är angeläget att läsa in vad utskottet enhälligt skriver på s. 3 i betänkandet: "För att uppnå det av statsmakterna uppsatta målet om att ungdomar under 25 år inte skall behöva vara arbetslösa under en längre tid är utskottet emellertid berett förorda att det obligatoriska anställningskravet kan frångås när det föreligger särskilda skäl." Det handlar om att gå från fall till fall - det skall ju prövas individuellt. Men, herr talman, det blir icke få. Det är katastrofalt många, för att använda Kristina Zakrissons ord, som är utan arbete. Utskottet har bedömt det som oerhört angeläget att dessa ungdomar snabbt kommer i gång med meningsfull sysselsättning. Herr talman! När nu riksdagen skriver till regeringen och myndigheten sedan läser in detta är det därför viktigt att man tar fasta på vad utskottet enhälligt har skrivit. "Från fall till fall" är tyvärr många fall.
Herr talman! Jag kanske skall förtydliga mig. Jag kan förstå att Elver Jonsson uttrycker sig som han gör. Jag tycker att det är katastrofalt att så många ungdomar är arbetslösa, men som jag sade tidigare är detta ingenting som har inträffat i år. Arbetslösheten har rusat i höjden under de senaste åren. Faktum är att ungdomsarbetslösheten har sjunkit något i år. När jag talar om en liten justering menar jag en justering av reglerna. Om denna lilla justering medför stora förändringar för stora grupper tycker jag att den är försvarbar.
Herr talman! Jag tackar för det klargörande Kristina Zakrisson gjorde. Hon talar nu om den lilla justering som skall åstadkomma stora förändringar. De förändringar, herr talman, som den förra regeringen gjorde t.ex. på arbetsrättens område och som underlättade för unga att komma in på arbetsmarknaden var i sig inte särskilt stora - men de betydde väldigt mycket psykologiskt. När sedan de socialdemokratiska återställarna kom var inte heller de stora, men psykologiskt innebar de stora hinder. Dessa hinder försöker vi nu forcera, och jag är glad över att den här modellen har stora likheter med ungdomspraktiken. Detta faktum hindrar inte att såväl facket som arbetsförmedlingen har inflytande över hur detta hanteras. De har också ett stort ansvar för att hjälpa ut ungdomarna i arbetslivet. Det är den viktigaste insats vi kan göra just nu.
Herr talman! Elver Jonsson hänvisar till att förändringar i de arbetsrättsliga reglerna skulle kunna göra nästintill underverk på arbetsmarknaden. Arbetsrättskommissionen arbetar nu men vi kan inte vara säkra på vad den kommer fram till förrän den presenterat sitt förslag. Det skall bli väldigt intressant att se förslaget, och hur partierna kan komma överens. Min uppfattning är fortfarande att arbetsrättsliga regler som arbetstagaren kan känna sig trygg med även måste gälla ungdomar. Jag tror faktiskt att det gynnar arbetsgivarna också. Det gynnar arbetsmarknaden att ha regler som gör att arbetstagarna känner en trygghet i sitt arbete. Det är viktigt att de ungdomar som skall ut i arbetslivet får praktik, men inte till vilket pris som helst. Det måste finnas ett skydd även för dessa ungdomar.

Herr talman! Jag vill särskilt uttrycka min glädje över att utskottet tagit detta initiativ, eftersom jag personligen på flera olika sätt uppmärksammats på problemet. Miljöpartiet stöder helhjärtat detta initiativ. Kanske kan det tyckas något begränsat att exemplifiera bara med ett enda län, men jag vill i sammanhanget ändå berätta om de synpunkter jag har fått med mig från mitt hemlän Södermanland. Södermanland har en nedslående arbetsmarknadssituation, och Eskilstuna har Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet - 23 %. Trots insatser går utvecklingen trögt. Under riksdagens förra plenifria vecka i år besökte jag ett antal arbetsförmedlingar i Södermanland för att förhöra mig just om bl.a. ungdomars situation. Dessa samtal var väldigt givande. Bl.a. framfördes synpunkter från personalen som jag särskilt skulle vilja peka på i dag. Synpunkterna var att ungdomsarbetslösheten, så länge som den har funnits och så stor som den är, är oroväckande hög. Ungdomar upp till 25 år är särskilt utsatta, och ungdomar upp till 25 år med fullgjorda gymnasiestudier har en god arbetssökardisciplin. De är under en relativt lång tid motiverade och fortsätter hoppas på att få ett jobb. Hur ser situationen ut för dess ungdomar när de väl söker ett jobb eller sysselsättning? Det säger väl sig självt att en arbetsgivare hellre anställer en person som fyllt 25 år och som med större säkerhet har någon arbetslivserfarenhet än den som kommer in direkt på arbetsmarknaden. Om det dessutom inte föreligger något anställningskrav på den äldre personen måste valet vara ganska enkelt för arbetsgivaren. Ingen arbetsgivare i dag köper grisen i säcken. Om anställningskravet nu modifieras kommer detta att öppna möjligheterna för betydligt fler ungdomar. Trots att ersättningen för API är låg är den bättre än ingenting. Det har talats mycket om betydelsen av att ha ett jobb och påpekats särskilt att ungdomar behöver ett jobb för att utvecklas. Jag vill understryka att i dagens krassa verklighet är ungdomar precis lika mycket som andra vuxna i behov av att kunna försörja sig. Arbetsplatsintroduktion må vara sämre än en tillsvidareanställning, men det är bättre än ingenting. Flen har gjort ledde de tidigare åtgärderna, då anställningskrav för denna åldersgrupp inte förelåg, många gånger till om inte fast anställning så i varje fall ett vikariat av varierande längd, från sommarvikariat till halvårsvikariat; detta förstås under förutsättning att praktiken utformades i linje med den arbetssökandes utbildning, erfarenhet och intresse. I Flen uppgick antalet ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder till ungefär 100 personer för några år sedan, då denna åtgärd var aktuell. I dag är siffran 27-28, vilket man förklarar med att anställningskravet gör det betydligt svårare att få ut ungdomarna på arbetsmarknaden. Detta är givetvis siffror som inte på saklig grund kan sägas representera hela landets situation, men Flens situation kan inte sägas vara unik. Utskottet är ju såvitt jag vet bekant med den situation som råder i övriga landet. I betänkandetexten redogörs utförligt för den situation som råder i dag och för vad det är som har föranlett utskottet att ta detta initiativ. Jag vet inte om det råder fullständig enighet i kammaren om detta, men min bedömning är att anställningskravet är en av de faktorer som väsentligen bidragit till att ungdomarna ännu inte har kommit ut i de åtgärder som finns tillgängliga. Konsekvenserna av ungdomsarbetslösheten i dag kommer att bli väldigt svåra att överblicka. Det har dock skett stora omställningar för ungdomar under de senaste åren; dels skolreformer under den borgerliga perioden, dels reformer i utbildningssystemet under den socialdemokratiska regeringen. Det är därför väldigt viktigt att de ungdomar som inte får jobb i dag inte förlorar sin studiemotivation och arbetssökarmotivation som en konsekvens av den osäkerhet som har rått i systemen och den otacksamma situation som ungdomar befinner sig i när de oerfarna kommer ut på arbetsmarknaden. Jag vill sluta med att återge vad en arbetsplatsförmedlare sagt till mig på telefon. När jag berättade för henne att utskottet har tagit detta initiativ sade hon: Å, det låter som musik i mina öron. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I den moderata partimotionen i detta ärende har vi ett modest yrkande om att riksdagen skall klarlägga att ett nytt statsbidragssystem för kommunsektorn måste vara förenligt med grundlagens bestämmelser. Bakgrunden till detta ganska självklara önskemål är turerna kring regeringsförslaget i våras. När utskottsmajoriteten nu vill avslå vårt yrkande är det naturligtvis följdriktigt, eftersom ett bifall till grundlagsenlighet ju inte skulle kunna vara förenligt med att bifalla regeringens lätt reviderade förslag till nytt utjämningssystem. Fru talman! När Lagrådet i våras utdömde det då framlagda förslaget om inomkommunal utjämning som "helt främmande" och stridande mot regeringsformens bestämmelser, borde naturligtvis riksdagen ha rättat sig därefter och insett att ett nytt förslag måste utformas på så sätt att ingen tvekan om dess förenlighet med grundlagen skulle föreligga. Om man ändå ville framhärda med den inomkommunala utjämningen borde man ha tagit skeden i vacker hand och föreslagit en grundlagsändring. I stället valde riksdagsmajoriteten att beställa ett förslag som skulle ge exakt det utfall som det utdömda förslaget gav genom ett system med avgifter och bidrag från kommunerna, dvs. endast en variant av det inomkommunala utjämningssystemet som så klart utdömts som grundlagsstridigt av Lagrådet. Riksdagen efterlyste ett kringgående av grundlagen! När Lagrådet denna höst, nu med en helt ny sammansättning, yttrade sig över regeringens reviderade förslag skedde det mot denna bakgrund - av naturliga skäl - tämligen resignerat. Lagrådet konstaterar att "de båda lagförslag som nu förelagts Lagrådet har utformats för att tillgodose riksdagens önskemål". Man framhåller att förändringen endast är av teknisk natur men som sådan inte kan frånkännas betydelse när det gäller att bedöma förslagens förenlighet med regeringsformen. Lagrådet framhåller att de tidigare avstegen från grundlagen som konstitutionsutskottet i våras hänvisade till som konstitutionell praxis, bl.a. den s.k. Robin Hood-avgiften, "tillkommit utan föregående lagrådsgranskning". Med hänsyn till denna praxis vill Lagrådet "inte motsätta sig att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning". Detta sker då också med hänvisning till att regeringen tillsatt en kommitté som närmare skall analysera innebörden av den kommunala självstyrelsen och dess förhållanden till grundlagsbestämmelserna. Fru talman! Det är uppseendeväckande att riksdagen ämnar fatta ett beslut som bokstavligen står i strid med grundlagens bestämmelser. Det enda som kan anföras till försvar är som Lagrådet uttrycker det de tidigare beslut som nu betraktas som ett slags "utfyllnad " av grundlagens bestämmelser. Det borde vara helt uppenbart att om kommunerna nu skall börja ta upp kommunalskatt som inte skall gå till enbart den egna kommunens skötsel - i enlighet med regeringsformens bestämmelser - utan också till bidrag till andra kommuner, då måste grundlagen ändras. Och då har vi regler för hur detta skall gå till. Vi moderater har som bekant avvisat regeringsförslaget. Men om vi i Sverige skall ha det föreslagna systemet då måste ni bekväma er med att ändra grundlagen. Jag vill gärna betrakta det som uteslutet att den sittande grundlagskommittén som nu går igenom denna problematik skall kunna komma till någon annan slutsats. Men bättre vore självfallet att även majoriteten i denna riksdag, och inte bara vi moderater, på längre sikt ville bestämma sig för en lösning som är förenlig med vad som står i grundlagen i dag! Fru talman! Jag vill nu redovisa några grundläggande principer som inte borde vara tvistiga och som därför borde kunna ligga till grund för riksdagsbeslut: reglerna för vad en kommun får beskatta, fastställs av riksdagen i lag. Så har vi det i dag. 2. Det en kommun genom sin folkvalda församling i enlighet med grundlagen upptar i kommunal skatt skall gå till den kommunens skötsel. Så har vi det i dag enligt grundlagen. 3. En kommun som har en för sina uppgifter otillräcklig egen skattekraft skall erhålla bidrag av staten. Så har vi det i dag. Nu föreslår man att dessa bidrag skall komma till stånd genom tillskott från andra kommuner. Vi hävdar att det skall vara staten som genom sin skattebas finansierar utjämningssystemet i likhet med att staten finansierar andra statliga bidrag. För staten/riksdagen som själv bestämmer sin egen skattebas borde denna princip vara självklar. Fru talman! Jag vill i sammanhanget citera planeringschefen på Finansdepartementet, Knut Rexed, som sagt följande: "Det är vetskapen om att pengarna går till de egna vägarna, de egna skolorna, den egna äldreomsorgen etc. som ger kommunalskatten legitimitet hos medborgarna." Fru talman! Det yttrandet tyder på en viss insikt i departementet, som dess värre därefter inte avsatt något spår i regeringens proposition. Eller är det kanske så att man förstår att man är på fel väg med det förslag som nu drivs igenom och att det är att se som en temporär övergångslösning? Förhoppningsvis kan vi framåt i tiden mellan partierna resonera oss fram till en långsiktigt hållbar och principriktig lösning som självfallet också skall vara förenlig med den svenska grundlagen. Det måste komma en tid då man kan lämna en principvidrig ingenjörskonst bakom sig även när det gäller relationerna stat-kommun och i stället gå tillbaka till det hållfast enkla som präglat svensk kommunal självstyrelse lång tid bakåt. Vi har i den moderata motionen pekat på hur en långsiktig, hållfast lösning skulle kunna se ut. Vi har då pekat på att med en så stor kommunal sektor som den vi har blir skillnaderna i egen skattekraft och opåverkbara kostnader så betydande kommunerna emellan att det krävs ett väl fungerande statligt system för att ge kommunerna likvärdiga förutsättningar att sköta sina uppgifter. Förutsättningarna att finna ett långsiktigt bra sådant system ökar emellertid avsevärt om de kommunala uppgifterna/utgifterna och det kommunala finansieringsansvaret begränsas. Detta bör ske som en del av en mer grundläggande förändring av relationerna mellan det offentliga och det enskilda. När ekonomin sätter strikta gränser märks det offentligas faktiska begränsningar särskilt tydligt. Det är många som just nu erfar detta och kan dra sina slutsatser om hur det goda samhället borde se ut. Ett gott samhälle är ett samhälle där det offentliga, det civila samhället, den lilla världen och marknaden tillsammans skänker den enskilde och familjerna trygghet och mångfald i olika livssituationer. En viktig uppgift för staten och kommunerna är då att i stället för att ta över ansvar medverka till att andra kan ta sitt ansvar bättre. En mindre offentlig sektor innebär då inte mindre av utbildning, vård och omsorg men väl att den kan utföras på flera sätt än i dag och med utvecklad kvalitet. En omprövning av utgångspunkterna för ett hållfast system måste bestå i att föra över vissa uppgifter från den offentliga till den privata sektorn - med motsvarande utrymme för medborgarna att själva finansiera dessa. Men det gäller också att pröva, för vilka kommunala åtaganden finansieringen bör ligga kvar på just kommunerna. Det kan - inte minst med tanke på de erfarenheter vi fått på senare år och med de förändringar som har gjorts i regelsystemen - vara mycket ändamålsenligt med en nationell finansiering av vissa i dag kommunala uppgifter. Tag t.ex. skolan - där skulle en nationell skolpeng med säkerhet utveckla kvalitet och mångfald. Föräldrarna, hemmen, skulle själva bli myndiga att fullt ut välja skola genom att direkt disponera sin del av den av staten finansierade skolpengen. Dagens dubbel eller trippelroll för kommunerna på just skolans område förhindrar i dag ofta att skolkvaliteten utvecklas. Andra uppgifter på det kommunala planet kräver en nationell avreglering för att kunna skötas på ett lokalt anpassat och effektivt sätt. De uppgifter som efter en översyn kvarstår som ett lokalt kommunalt ansvar - också vad avser finansieringen - bör även i framtiden finansieras med en kommunal inkomstskatt. Lämplig konstruktion av den hänger naturligtvis samman med storleken av de förändringar som beslutas. Men även efter de reformer som vi skisserat i vår motion kommer det att finnas behov av riktade statsbidrag till kommuner med för uppgifterna otillräcklig egen skattekraft. Det system vi förordar ger sålunda kommunerna likvärdiga möjligheter att sköta sina uppgifter med eget hänsynstagande också till lokala förutsättningar och behov. Fru talman! Innan detta mer långsiktiga system sätts i sjön - och jag är övertygad om att det kommer att ske så småningom - förordar vi moderater omedelbara förändringar av dagens system. Vi för fram ett grundlagsriktigt förslag i stället för det av Lagrådet i våras utdömda inomkommunala utjämningssystem som regeringen gjort till sitt. I vårt moderata förlag används statsbidragen till att utjämna inkomst och kostnadsskillnader. På en punkt är vi överens med regeringen. Det nya strukturkostnadsindexet är bättre än dagens system, och vi bör övergå till det. På en punkt är vi inte överens med regeringen, och det gäller effekten av det framlagda inkomstutjämningsförslaget. Vi har en avgörande invändning mot den totala avsaknaden av morötter, incitament, för kommunerna i systemet. Förslaget till inkomstutjämning är nämligen så konstruerat att inkomsterna för en kommun kan öka relativt sett, om medborgarna får en dålig inkomstutveckling, och minska om medborgarnas inkomster ökar. I varje fall är incitamenten för kommunernas egen inkomstutveckling i stort sett lika med noll i förslaget. Vi säger självfallet nej till denna uppochnedvända värld. Det ter sig snarast groteskt att en regering som lägger fram en s.k. tillväxtproposition samtidigt också lägger fram ett förslag som gör kommunerna likgiltiga för hur den egna skattekraften utvecklas och snarast stimulerar till negativ tillväxt ute i kommunerna. Det vore intressant om majoritetsföreträdarna kunde redovisa vilken typ av resonemang eller omvänd logik som ligger bakom detta. I den moderata motionen har vi löst utjämningsfrågan på ett sätt som vi tycker att regeringen borde ha insett är tillväxtfrämjande. Vi fryser inkomstutjämningen fr.o.m. 1995. Det innebär att alla kommuner får hundraprocentig glädje av alla relativa förändringar av sin skattekraft. Vårt förslag kan alltså kombinera en hög utjämningsgrad i systemet med ett totalt incitament att uppnå ekonomisk tillväxt. Regeringen däremot har i sitt förslag vinnlagt sig om att särskilt straffa de kommuner som haft en ekonomisk tillväxt de senaste åren. Fru talman! I de moderata reservationerna i finansutskottet avstyrker vi regeringsförslaget och tillstyrker våra egna förslag. Men vi har i särskilda reservationer också pekat på de orimliga verkningar som såväl utjämningsregler som övergångsbestämmelser ger för enskilda kommuner. Inte minst fullföljer regeringen genom sina förslag en starkt Stockholmsfientlig politik - som en konsekvens av att man straffar ekonomisk tillväxt. Fredrik Reinfeldt kommer senare i debatten att närmare belysa detta. Fru talman! Vi moderater i kammaren står självfallet bakom samtliga moderata reservationer i finansutskottet. För tids vinnande inskränker jag mig till att yrka bifall till våra reservationer under mom. 1

Fru talman! Kära riksdagskolleger! Jag tror att vi alla känner stor oro inför läget ute i många av våra förorter - det våld som härskar, den höga arbetslösheten, segregationen och vanmakten som många människor känner. Vi jobbar alla på olika sätt för att kunna vara med och bryta vanmakten, få bort utanförskapet och passiviteten och byta det mot innanförskap och delaktighet. Att bryta vanmakten tror jag är den allra viktigaste vägen för att få bort våldet i samhället och för att människor själva, tillsammans med andra människor, skall kunna bryta arbetslösheten och forma sin vardag, helt enkelt för att människor på ett aktivt sätt skall kunna vara med och forma sina egna liv. Livet i storstaden är på både gott och ont. Ofta tror representanter för andra landsdelar än storstäderna att livet här bara är på gott, att det är enkelt och bekvämt. Och det är klart att om man ser Stockholm från riksdagshusperspektiv tror man kanske att de flesta människor bor i vackra våningar i innerstaden och kan promenera till arbetet eller möjligen ta bussen ett par hållplatser. Men livet i storstaden ser inte ut bara på det viset - det finns en annan sida också. Det finns många fördomar om Stockholm, och i arbetet under vintern och våren med grunderna till det här förslaget fick vi bl.a. höra att det här kunde väl stockholmarna sköta själva. Jag vill därför, fru talman, passa på tillfället att påminna om att stockholmarna sköter det här själva till väldigt stor del, bl.a. Stockholms läns landsting har. Vi i Folkpartiet tycker att det är mycket viktigt att Stockholms läns landsting självt får avgöra om man skall fortsätta med den eller inte. Vi har också en mycket stor inkomst och kostnadsutjämning inom kommunerna. Jag kan ta ett mycket konkret exempel från min egen hemkommun, Botkyrka. Skulle man dra ett streck ungefär i mitten av befolkningen har de som bor i den södra kommundelen, som är större än en normal svensk kommun, en skattekraft som ligger på genomsnittet för medelstora städer, ungefär 116, medan den andel av befolkningen som bor i den andra delen - de är också fler än i en vanlig kommun - har en skattekraft på omkring 70 % av genomsnittet, dvs. bland de absolut lägsta i Sverige. Men där har man också opåverkbara kostnader som är ofantligt mycket högre än vad motsvarande landsortskommuner skulle ha. Det här innebär om något en inomkommunal intäkts och kostnadsutjämning. Jag tror att Fredrik Reinfeldt mer i detalj kommer att gå in på att det inte bara handlar om vilka inkomster man har - för de vanliga människor som bor i storstadsområdena och på alla andra ställe i Sverige handlar det lika mycket om vilka utgifter man har och i vilken mån de är påverkbara. Hur är då läget för kommunerna? Det är ändå det som vi skall prata om här. Ja, kommunerna har ju hand om några av de absolut viktigaste välfärdsområdena och några av de absolut viktigaste förutsättningarna för att människor i dag, i ett modernt samhälle, skall kunna vara med och ha ett gott liv. Det handlar om vård, omsorg, barnomsorg och utbildning. Det här måste kommunerna prioritera. Från Folkpartiet liberalernas sida vill vi säga att det är mycket viktigt att kommunerna ägnar en absolut huvuduppmärksamhet åt dessa områden och att det är där de skall lägga sina pengar, inte på kommunal affärsverksamhet eller annat. Det är nämligen det som ger människor förutsättningar för att forma ett bra vardagsliv och förutsättningar för välfärd, men det ger också förutsättningar för näringslivet, för det som sedan gör att vi får in skattepengar. Sverige behöver både företag och dagis - det var Folkpartiets paroll i valet 1994, och det stämmer fortfarande. Det är nämligen så att företagen inte kan växa och expandera om det inte finns bra infrastruktur i form av skolor för barnen, högre utbildning och barnomsorg - så att föräldrarna kan komma till jobbet och veta att barnen har det bra - och äldreomsorg för våra gamla. Då måste kommunerna ges vettiga förutsättningar för att kunna sköta detta arbete. Det gäller såväl i storstaden som på landsbygden, på stora orter som på små orter. Fru talman! Det här förslaget till inkomst och kostnadsutjämning är en bit på den vägen. Det ger en bättre förutsättning för många av de kommuner som i det gamla systemet tyvärr har blivit misshandlade, därför att många typer av kostnader som man har på större orter inte har getts tillräcklig vikt. Vi tror också att ett fortsatt reformarbete, genom t.ex. entreprenader, totalt förnyelsearbete, enskilda initiativ osv., är bra och nödvändigt. Det ger människor mer makt över viktiga vardagsfrågor för dem själva, det ger mer valuta för skattepengarna och det ger kommunerna större förutsättningar att klara de viktiga områdena trots att de ekonomiska ramarna är begränsade. Som varje husmor vet, kan man inte i längden ge ut mer pengar än vad man har i plånboken. Det är där som vi, i likhet med de flesta partier, inte kan gå ut och lova nya pengar till kommunerna. Vi måste försöka klara oss på de resurser som finns. Vi i Folkpartiet är mycket oroade över dagsläget. Vi tror att det här är en väg till en bättre situation. Vi tror att det är angeläget att kommunerna jobbar vidare med förnyelsearbetet. Men om detta nu inte fungerar, om välfärden går i kras, måste vi givetvis vidta åtgärder. Samtidigt är Sverige i stort i så fall ute på en mycket farlig väg. Om vi inte får bukt med arbetslösheten, så att vi får in mer skattepengar och får ned utgifterna, finns det inte heller några nya pengar i statskassan att föra över till kommunerna. Fru talman! Från Folkpartiet stöder vi alltså i huvudsak grunderna i det här förslaget. Vi har några förslag till förändringar. För det första handlar det om incitamenten även för kommunerna. Det är rimligt att de flesta kommuner skall kunna få ut något litet om kommuninvånarnas inkomster ökar. Därför har vi föreslagit att utjämningsnivån skall sättas till 90 %. Då undviker man dessutom att de allra flesta kommuner hamnar i direkta Pomperipossalägen. För det andra tycker vi att kostnadsutjämningen bör vara i enlighet med utredningens förslag. Det är mycket väl genomarbetat, och det finns någorlunda vetenskapliga belägg för att de här kostnadssambanden finns, och det är inte grundat på vem som har varit duktigast på att bedriva lobbyism. För det tredje anser vi att införandet bör vara snabbare och lika för alla kommuner. Att ha en införandeperiod på åtta år är samma sak som att lämna besked till kommunerna att de aldrig kommer att behöva anpassa sig. Vi har aldrig haft ett system med åtta år i Sverige, och jag tror att risken är mycket stor för att många kommuner i stället för att anpassa sin egen verksamhet kommer att bedriva en intensiv lobbyverksamhet för att få villkoren förändrade. Då kommer vi aldrig att få den här anpassningen. Genom de förändringar som vi föreslår blir det dessutom något mer pengar i systemet som kan läggas på de kostnadsfaktorer som vi anser är viktiga och väl genomarbetade. Det skulle också ge mer pengar till de kommuner som i dag har det allra svåraste ekonomiska läget, på grund av höga sociala kostnader och kostnader för arbetslöshet. För det fjärde menar vi att ett system med kollektiv avräkning är orimligt. Det är från principiell utgångspunkt orimligt att betrakta kommunerna som ett kollektiv och inte som enskilda juridiska personer. De skillnader som kommer att uppstå från början på året till slutet av året måste få slå igenom för den enskilda kommunen. Med det här systemet kan det dessutom bli fullständigt orimliga Pomperipossaeffekter, där kommuner som får lägre faktiska skatteintäkter kan tjäna på det och kommuner som får högre skatteintäkter kan förlora på det. Det är helt orimligt. Det måste vara en individuell kommunal avräkning. Till sist vill jag bara påpeka att det också är helt orimligt att kollektivtrafikersättningen inte går till den huvudman som har hand om kollektivtrafiken. Jag tror att alla, även de som inte bor i Stockholm, vet att det är Storstockholms Lokaltrafik som har hand om lokaltrafiken i hela Stockholms län. Därför måste alla pengar gå dit. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservationerna nr 3 och nr 19.
Fru talman! Karin Pilsäter nämnde mot slutet av sitt anförande ett antal punkter som är orimliga i regeringsförslaget. Hon tog bl.a. upp den kollektiva avräkningen och sade att kommunerna betraktas som ett kollektiv och inte som individer. Men varför accepterar ni då över huvud taget den inomkommunala utjämningen, Karin Pilsäter? Där betraktas nämligen kommunerna som ett kollektiv. Det som tas upp i kommunal skatt, lokal skatt, skall kunna användas till att finansiera uppgifter i helt andra kommuner. Med ett sådant synsätt, som för mig är helt främmande, blir en kollektiv avräkning på sitt sätt naturligtvis logisk. Jag frågar mig alltså varför ni accepterar detta system, som dessutom är grundlagsvidrigt. Det andra som jag vill ta upp är att Karin Pilsäter, när hon nämnde utjämningen och incitamenten, sade att man inte kan acceptera 90 % men 80 % utjämning. Fortfarande blir det ju större eller mindre effekter, så att kommunerna inte får någon glädje av att de ökar den egna skattekraften. Vi moderater har visat att man kan frysa utjämningssystemet och då ha en utjämningsgrad på t.ex. 90 % men ge kommuner - även de med låg skattekraft, som utvecklar sin egen skattekraft på ett gynnsamt sätt - 100 % incitament att behålla den ökning av skattekraft som de förmår t.ex. genom att föra en riktig politik. Även det har ni gått emot.
Fru talman! Lennart Hedquist påstod att förslaget är grundlagsvidrigt. Jag kan inte konstatera annat än att Lagrådet inte delar den uppfattningen. För mig är det nämligen det som är avgörande. Jag är personligen verkligen ingen grundlagsexpert och har inte tillräckliga kunskaper på det området för att kunna göra någon annan bedömning än den som Lagrådet gör. Jag litar på den. Det innebär inte att alla konstruktioner inom systemet är bra och vettiga. När det gäller den kollektiva avräkningen, handlar det om att man på ett tekniskt sätt manipulerar systemet. Beräkningarna bakom utjämningen och de faktorer som finns i slutändan sätts ur spel, genom att man använder antaganden som gjorts i förväg och låter dem bli det slutgiltiga resultatet, även om det kanske blir ett annat resultat. För en stor kommun kan det skilja ett antal miljoner, eller åtminstone hundratusentals kronor, mellan slutresultatet och det som beräknades i förväg. När det dessutom kan få helt orimliga konsekvenser, så att man kan tjäna respektive förlora på att bli felbedömd, kan jag inte se någon som helst anledning att ha detta system. Det kommer att innebära litet mer arbete på Finansdepartementet, Statistiska centralbyrån eller var det kommer att behandlas, men det är smällar som man får ta. Lennart Hedquist sade också att jag propagerade för 80 % i stället för 90 %. Det gjorde jag inte. Jag propagerade för att vi skall ha en inkomstutjämning på 90-procentsnivån. Det innebär att färre kommuner hamnar i ett Pomperipossaläge, som vi pratar om, även om det inte kommer att lösa alla problem. Det handlar om att många olika viktiga frågor skall tillgodoses, och jag tycker att det viktigaste är att de enskilda medborgarna får någorlunda jämlika levnadsförhållanden.
Fru talman! Med 90 % utjämning blir ju incitamenten mer eller mindre noll. Hade man en utjämningsgrad som var ganska hög, men lät kommunerna behålla tillväxten, skulle man ju ge dem helt andra incitament. Det är vad vi moderater förordar. Karin Pilsäter säger att hon inte själv kan bilda sig en uppfattning om vad som står i grundlagen. Lagrådet sade i våras att en sådan här inomkommunal utjämning var helt främmande för den svenska grundlagen. Likväl var bl.a. Folkpartiet med och beställde ett förslag som skulle ge ett exakt likadant utfall. Det innebar ju att den inomkommunala utjämningen kom tillbaka som en teknisk variant. Lagrådet har nu resignerat med hänvisning till att en grundlagskommitté skall arbeta med frågan. Men det är väldigt konstigt att Folkpartiet kan acceptera att plötsligt betrakta kommunerna som ett kollektiv och gå med på ett system som i praktiken på sikt innebär döden för den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Det är inte så att jag inte kan bilda mig en uppfattning om vad som står i grundlagen. Däremot tror jag mig inte ha tillräcklig expertkompetens för att göra bättre bedömningar än vad Lagrådets erfarna ledamöter kan göra. Jag litar på den bedömning som de nu har gjort, och det är vad jag kan säga i den frågan. En kommun är en organisatorisk enhet. Det som är intressant i detta sammanhang är ju de enskilda människorna. Skall man ha någorlunda likvärdiga förutsättningar om man bor i Botkyrka som den som bor i Danderyd? För mig blir svaret på den frågan ja. Därför tycker jag och Folkpartiet liberalerna att det är rimligt att vi har en inkomstutjämning som är relativt långtgående, i det här fallet väldigt långtgående. Jag tycker att det är där man måste ha sin utgångspunkt. Kommunen som enhet är kanske inte så väldigt intressant för den enskilda människan.

Fru talman! Förslaget om ett nytt utjämningssystem diskuterades ju så sent som i juni i den här kammaren. Vänsterpartiet förklarade då att vi i princip är för ett system som verkar utjämnande mellan kommunerna och som syftar till att nå jämförbar standard i kommuner och landsting vid samma skattesats. Vi hade en viss kritik mot förslaget. Kritiken gick ut på att det bland de mätbara faktorer som skall bestämma fördelningen fanns visa faktorer som vi tyckte skulle vägas upp. Det gällde faktorerna för äldreomsorg, arbetslöshet och bristande befolkningsunderlag. Vår kritik på den punkten kvarstår. Nu kommer förslaget att utvärderas vid en kontrollstation om två år. Det är bra. Vi förutsätter att man då tar hänsyn till vår kritik, och att man även då ser över kostnader i samband med att delar av psykiatrin övergår från landstingen till kommunerna och andra verksamheter där vi vet att huvudmannaskapet skall ändras. Vi har därför valt att inte reservera oss på de här punkterna. Nu koncentrerar vi vår kritik mot det liggande förslaget på att det inte innehåller några nya pengar till kommunerna, trots att staten har övervältrat och kommer att övervältra både ansvar och kostnader på kommunerna utan att man skickar med tillräckligt med pengar. Som exempel kan nämnas när vi förde över ansvaret för 18-20-åringarna till kommunerna, datorteken och den nya barnomsorgslagen. Den 1 januari träder dessutom nivåsänkningar i socialförsäkringssystemet i kraft, vilket enligt Kommunförbundets egna beräkningar innebär att ytterligare 2 miljarder kronor kommer att belasta kommunernas socialbidragskonton. Begränsningar i a-kassan får direkt effekter i kommunernas socialbidragskonton. Det minskade bostadsbidraget beräknar Kommunförbundet innebär ytterligare 1 miljard kronor i ökade kostnader. En annan del som har urholkat den kommunala ekonomin under de senaste åren är de egenavgifter som innebär att kommunerna har förlorat 1 miljard kronor i skatteintäkter under 1995. Egenavgifterna kommer, när de är fullt utbyggda, att innebära ett inkomstbortfall på närmare 10 miljarder kronor 1998 Det här säger jag för att belysa, att visst skall vi ha ett rättvist skatteutjämningssystem mellan kommunerna, och visst är det rätt tänkt att kommuner med hög skattekraft skall bidra till kommuner med lägre skattekraft, även om vi har en viss kritik mot kriterierna för hur man beräknar det här. Men en skatteutjämning hjälper ju föga i ett läge där den kommunala ekonomin håller på att urholkas på grund av statliga beslut. Vad som behövs är inte bara ett utjämningssystem. Det krävs också mer pengar till den kommunala sektorn; till sjukvård, omsorg och utbildning. Det går inte att ställa förortskommunernas behov mot glesbygdskommunernas. Behoven är lika stora, och de är lika påtagliga i båda fallen. Här krävs resursförstärkningar. Vänsterpartiet föreslår därför i sin reservation att det vi kallar en kommunakut inrättas. Det innebär att 1,6 miljarder kronor kan användas till att finansiera verksamheter i de kommuner som bäst behöver det. Vi har villkorat vilka kommuner som kan bli aktuella. Det är kommuner som har en hög utdebitering och en hög arbetslöshet. Vi kan inte lämna dessa kommuner i sticket om det visar sig att de drabbas speciellt hårt av utjämningssystemet. Det handlar bl.a. om vissa glesbygdskommuner. De skall kunna få extra medel från kommunakuten för att slippa säga upp personal. Vi föreslår också att kommunerna kompenseras för egenavgifterna med 5 miljarder kronor. Sammantaget innebär detta 6,6 miljarder kronor till den kommunala sektorn. Vi har också avvisat nivåsänkningarna i socialförsäkringssystemen som innebär ytterligare en kostnad för kommunerna på 2 miljarder kronor. I dag tvingas hundratusentals människor gå från sitt arbete i den kommunala sektorn. Ett stort antal har redan gått. Andra är på gång. De går från arbeten där de behövs, eftersom kommunerna saknar pengar att bedriva den anständiga sjukvård, omsorg och skola som de är satta att bedriva. De här människorna slussas rakt ut i arbetslöshet och tvingas leva på a-kassa. Redan i våras pekade Vänsterpartiet på behovet av att förlänga de avtal som då fanns mellan länsarbetsnämnderna och kommuner och landsting, avtal som i stor utsträckning finansierades av arbetsmarknadspengar. De innebar att ett stort antal människor, runt 40 000, kunde finnas kvar i den kommunala verksamheten i stället för att gå rakt ut i arbetslösheten. Vi fick inget gehör för vårt förslag då. Nu har arbetsmarknadsministern öppnat för lokala överenskommelser mellan kommun och landsting och länsarbetsnämnd. Det är bra. Det är bra att Anders Sundström nu ansluter sig till Vänsterpartiets gamla syn att det är bättre att arbetslösa får arbeta i stället för att gå med a-kassa. Det blir ännu bättre när Anders Sundström och regeringen inser att det här bara kan vara tillfälliga lösningar i en akut situation. Att sparka ut människor från fasta anställningar och återanställa dem på visstidsanställningar bekostade av arbetsmarknadsmedel får bara vara en tillfällig lösning. I stället måste vi nu göra det långsiktigt enda rimliga: ge landsting och kommuner mer pengar, så de kan anställa de människor som behövs i verksamheten. Regeringens egna prognoser pekar mot att vi skall ha kvar en arbetslöshet på uppåt 10 % år 2000 - jag talar både om den öppna arbetslösheten och om människor som då kommer att finnas i arbetsmarknadsåtgärder. Det omfattar ungefär en halv miljon människor. Nog är det väl dags att ta sig en funderare på om inte de här människorna bättre behövs i vården, omsorgen och utbildningen, i stället för att gå med akassemedel. Nog är det väl dags att ta sig en funderare på om dessa människor inte behövs bättre i vården, i omsorgen och i utbildningen, i stället för att gå på akassemedel. Nog är det väl dags att ta sig en funderare på om vi inte skall överföra medel så att dessa människor får jobb och så att vi får en väl fungerande kommunal sektor. Det går inte att gömma sig bakom besparingsargument. Arbetslösheten kostar pengar likväl. Frågan är hur vi skall använda dessa pengar. Vänsterpartiet avvisar också det utgiftstak som finansminister Göran Persson aviserat. Att lägga ett utgiftstak för kommuner och landsting innebär i princip att staten går in och kör över den kommunala självstyrandeprincipen. Det är i princip samma sak som att införa ett skattestopp, dvs. begränsa kommunens möjlighet att själv bestämma skattesatsen. Konstitutionsutskottet har tidigare uttalat att ett utgiftstak kan strida mot grundlagen. Kommunförbundet har med skärpa avvisat förslaget. Den fråga som jag ställer till den socialdemokratiska riksdagsgruppen, eftersom finansministern inte finns i kammaren, gäller om man kommer att stödja ett förslag om ett utgiftstak. Moderaterna har i andra sammanhang ordat mycket om kommunalt självbestämmande och grundlagsskydd. Jag förutsätter därför att Lennart Hedquist gör gemensam sak med oss i Vänsterpartiet i det fall förslaget om ett utgiftstak konkretiseras och läggs fram för riksdagen. För det är väl inte så att intresset för att värna det kommunala självstyret upphör om begränsningen avser rätten att höja skatten? Det vore bra om Lennart Hedquist kunde svara på den frågan. Jag vill också uppmärksamma det faktum att det till synes så oskyldiga förslaget om ändrat system för återbetalning av mervärdesskatt till kommunerna och landstingen verkar bli ytterligare ett exempel på att regeringen underkompenserar kommunsektorn. Kommunförbundet har visat att förslaget innebär en indragning av medel för kommunsektorn. Om avgiften ökar med 3 % per år innebär det en årlig indragning på 400 miljoner kronor. Vi avspisar därför det förslaget. Slutligen, fru talman, vill jag peka på att den kommunala sektorn står för stora delar av den svenska välfärden. Den svarar för omsorgen om våra barn och om gamla, för vården av våra sjuka och för utbildning av både barn och äldre. Det är en omistlig del när det gäller att utjämna skillnader mellan grupper och mellan individer. Det är dags att omfördela pengar så att den kommunala sektorn får en rimlig chans att värna vård, omsorg och utbildning, precis som Socialdemokraterna lovade inför valet 1994. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 15.
Fru talman! Först vill jag, Ingrid Burman, kommentera frågan om rätten att höja kommunalskatterna. Vi moderater har föreslagit ett system som gör det helt ointressant för en kommun att höja kommunalskatten, eftersom en avräkning skulle ske i samband med utbetalning av statsbidragen via neutraliseringsavgiften i vårt system. Då kommer ingen klok kommun att höja kommunalskatten. Man behöver inte införa något system som kan vara tveksamt utifrån grundlagens bestämmelser. Jag skulle vilja höra hur Ingrid Burman kan stå här och förorda ett system där man har rätt att ta ut kommunalskatt i en kommun som skall gå till utgifter i helt andra kommuner. Det är innebörden av en inomkommunal utjämning, som vi skall besluta om. Vad finns det då egentligen för motiv att ha kvar en lokal kommunal skatt? Den lokala kommunala skatten infördes ju för att man skulle ta upp pengar som skulle gå till skötseln av den egna kommunen. Jag tycker att det vore hederligare att i så fall föreslå en statsskatt eller statskommunal skatt. Jag tror att ni var inne på sådana tankegångar tidigare i ert parti. Vi är inte emot att man skall utjämna inkomstförhållandena mellan olika kommuner så att de får likvärdiga förutsättningar, men det är en uppgift för staten att sköta. Så har det varit hittills. Jag kan inte förstå varför man vill gå ifrån det systemet. Vårt system innebär bevarad kommunal självstyrelse och bevarad kommunal beskattningsrätt. Er väg - regeringens väg - går åt precis motsatt håll.
Fru talman! Lennart Hedquist undvek att svara på min fråga. Det borde kanske inte förvåna mig. Att referera till ett alternativt skatteförslag som Moderaterna avser att genomföra i det fall man får majoritet är inte att svara på min fråga. Avser Lennart Hedquist och Moderaterna att avvisa ett förslag om ett utgiftstak i det fall det införs inom nuvarande system?

Att detta lagtekniskt utformas så, att vi låter de kommuner som i dag har en stor skattekraft betala in en avgift till staten har inte ens Lagrådet ansett vara grundlagsstridigt. Jag tror att det i botten ligger en stor ideologisk skillnad mellan Moderaterna och Vänsterpartiet. Vi tycker nämligen inte att det är rimligt att skapa frizoner i detta samhälle under beteckningen kommunalt självstyre, vilket innebär att vissa människor i vissa områden kan köpa sig fria från att bidra till andra områden, där urbaniseringen går väldigt snabbt och där äldre blir kvar med stora behov. Vi begär den solidariteten av människor.
Fru talman! Man behöver inte underkänna principen om att lokalt upptagen skatt skall gå till de lokala uppgifterna bara för att man också vill bekänna sig till en princip om inkomstutjämning kommunerna emellan. Vi har i dag den möjligheten att staten kan ge bidrag till kommuner med för sina uppgifter otillräcklig skattekraft. Men vad ni nu vill förorda är att kommunal skatt - det som man upptar för lokala uppgifter - skall gå till utgifter i helt andra kommuner. Detta är oavsett grundlagen - jag tycker att den är kristallklar där - ett principvidrigt synsätt. I så fall skall man avskaffa den kommunala utdebiteringen. Beträffande kommunalskattens storlek har jag noterat att regeringspartiet tydligen tycks överväga det system som vi moderater har föreslagit, nämligen en spärr mot kommunalskatter i den meningen att det blir ointressant för kommunerna att höja kommunalskatten. I andra ändan innebär det ett väldigt effektivt utgiftstak. Har man inte möjligheter att ta ifrån medborgarna extra mycket pengar har man naturligtvis också en utgiftsram att hålla sig till.
Fru talman! Jag får tacka för beskedet att man kan tänka sig en spärr när det gäller skattehöjningar och att man då är beredd att frångå den kommunala självbestämmanderätten. Då vet jag det. Det gläder mig verkligen att Lennart Hedquist och Moderaterna är för en kommunal utjämning. Jag tackar också för det beskedet. Sedan kommer vi in på mer lagtekniska frågor. Hur skall vi gå till väga om vi skall ha en kommunal utjämning? Man kan laborera med att icke skicka någon form av statligt bidrag till de kommuner som i dag har ett väldigt gott skatteläge. Det blir inga bidrag till skolor och inga bidrag till landsting. De får sköta sig själva. Vi kan också laborera med den teknik som presenteras i dagens betänkande. Vi tar in vissa avgifter, och så skickar vi ut bidrag. Det här är en teknisk fråga. Men jag tror att det i grunden finns en ideologisk skillnad mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, och den lär vi inte reda ut i dag.
Fru talman! Det finns mycket att fästa sig vid i Ingrid Burmans anförande, bl.a. den till synes outsinliga källa med pengar som Vänsterpartiet tycks besitta på riksnivå. Jag kan ändå inte låta bli att dra parallellen till kommuner och landsting, där Ingrid Burmans partikamrater från Vänsterpartiet på väldigt många håll runt om i landet sitter med och genomför de nedskärningar som hon här tar som exempel. I kommuner och landsting är man rätt uppenbart i valsituationer, och man kan lösa frågorna på olika sätt. I t.ex. Stockholms läns landsting har Folkpartiet föreslagit en budget med 850 miljoner kronor mer till sjukvård genom att bl.a. inte lägga in lika stora subventioner till kollektivtrafiken och inte lägga ut lika mycket pengar på att anställda skall ägna sig åt annat än just att befinna sig i vården och utföra sina arbeten. Det vore kanske mer angeläget om Vänsterpartiet koncentrerade sig litet mer på hur man genomför verksamheter ute i kommuner och landsting och litet mindre på att tala om att man skall kunna få fram nya pengar. Den andra saken som jag särskilt vill nämna är Vänsterpartiets förkärlek för en kommunakut, där hög skatt skall vara ett bra rekvisit för att kunna få pengar. Men uppenbarligen tycker inte Vänsterpartiet att det skall vara något samband med om man har välskötta eller misskötta affärer i kommunen. Vi tycker att det är viktigt att man skapar bra förutsättningar för kommunerna när det gäller de ekonomiska villkoren. Men om kommunernas politiker sedan inte klarar av att sköta sina affärer skall de inte kunna komma till staten och be om hjälp.
Fru talman! Karin Pilsäter säger att Vänsterpartiet ständigt har nya pengar. Den tolkningen får stå för Karin Pilsäter. Vad Vänsterpartiet har föreslagit i sin budget är ungefär 3,6 miljarder mer än i den budget som regeringen presenterade. Det jag har pekat på i mitt anförande är att det finns pengar att omfördela om den politiska viljan finns. I dag omfördelar vi genom kommunala avtal mellan kommuner, landsting och länsarbetsnämnd. Vi tillåter att människor går från fasta anställningar till visstidsanställningar. Vi pytsar ut medel utan riktlinjer och utan att på något sätt ange en mer konstruktiv och långsiktig lösning. Det jag talade om i mitt inlägg från talarstolen var inte nya pengar. Det var en metod och ett sätt att omfördela pengar. När det gäller de 6,6 miljarderna är det bara att läsa vår budget. De finns där, och de är fullt finansierade. Vänsterpartiet har gjort ett annat val än vad Folkpartiet har gjort i sin budget och än vad Socialdemokraterna har gjort sin budget. Vi har gjort ett politiskt val att förstärka kommun och landstingssektorn. När det gäller mina partikamrater i kommuner och landsting är jag fullständigt övertygad om att de tar det politiska ansvaret att prioritera de områden som behöver det största stödet.
Fru talman! Mycket handlar just om prioriteringar och omfördelningar och hur man ute i kommuner och landsting väljer att använda de pengar och resurser man har. Vi från Folkpartiet tycker att det absolut mest angelägna för kommuner och landsting är just att prioritera verksamheter som sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, skola och utbildning och inte att ägna den kommunala och landstingskommunala verksamheten åt en lång rad andra saker. Fru talman! Vi menar att det inte går att sitta här i riksdagen och ropa på mer pengar och ännu mer pengar därför att kommuner och landsting inte omfördelar och prioriterar de verkligt viktiga frågorna. Det vore angeläget om Vänsterpartiet kunde ta sig en sådan intern arbetsomgång att man i stället för att komma till riksdagen och begära miljarder som egentligen inte finns ser till att prioritera med de pengar man har ute i kommuner och landsting.
Fru talman! Jag tycker att det är sorgligt att Karin Pilsäter har en så låg tilltro till kommunpolitikerna. Min erfarenhet efter att ha varit ute i kommunerna är att det är just prioritering som kommunpolitiker gör. De prioriterar vård, omsorg och utbildning. Men med de begränsade resurser som finns och med det verksamhetsansvar som staten har flyttat över på kommunerna har deras ekonomier undergrävts.

Allt detta vet Karin Pilsäter. Jag tror inte att det är uttryck för att kommunal och landstingspolitiker inte tar sitt ansvar.

Fru talman! Från Miljöpartiets sida anser vi att det är väldigt viktigt att få ett utvecklat, omfattande och bra inkomst och kostnadsutjämningssystem för kommunerna. Det är nödvändigt med tanke på de mycket omfattande skyldigheter som riksdagen lagt på kommunerna när det gäller skolan och omsorgen, och på landstingskommunerna när det gäller vården, och för den delen också kollektivtrafiken. Mycket av det vi i vårt land kallar för välfärd är sådant som handhas av kommunerna. Skall kommunerna klara av detta behöver de ekonomiska resurser. Eftersom människor kan ha olika inkomster beroende på var de bor behöver vi inkomstutjämning, och eftersom kostnadsbilderna på olika håll ser mycket olika ut behöver vi kostnadsutjämning. Denna utjämning skall självfallet ske efter faktorer som praktiskt taget är omöjliga för kommunerna att själva påverka. Det är sådant som skall utjämnas. Det är också detta som förslaget tar sikte på. Statens bidrag till kommunerna skall som vi ser det vara generellt och samlat. Det skall vara oberoende av vad olika kommuner har för ambitioner på olika områden. Vi anser också att ett sådant utjämningssystem måste utvärderas och justeras i takt med att bättre underlag för olika faktorer tas fram. För en del faktorer är det lätt att hitta invändningar - vilket vi också ser i förslaget - men desto svårare att hitta bättre förslag. Det visar på att systemet måste utvecklas framgent. Det behövs också en övergångsfas, eftersom det blir en ganska stor förändring jämfört med dagens system med inkomstutjämning, som också har regionalpolitiska inslag. Det ställer nya krav på regionalpolitiken, men det ställer också krav på övergångsregler så att ingen kommun får alltför stora omställningssvårigheter. Dessa krav från vår sida är i huvudsak tillgodosedda i betänkandet. Vi har därför ställt oss bakom förslaget i dess huvuddelar. När det gäller frågan om grundlagsenligheten anser vi att den är avgjord av Lagrådet. Därför uppfattar vi den debatt som har förts tidigare här i kammaren i dag som något av en pseudodebatt. Detta förslag strider enligt Lagrådet inte mot grundlagen, och det är granskat. Fru talman! Vi tror inte att det föreslagna utjämningssystemet i alla avseenden är perfekt, men det är bättre än det vi har i dag. Den parlamentariska utredning som skall följa upp det har redan påbörjat sitt arbete och skall ha sitt andra sammanträde nu på onsdag. Jag har reserverat mig på en punkt. Det gäller förslaget till ändrat system för återbetalning av mervärdesskatt. Vi i Miljöpartiet anser att det är viktigt att det belopp som återförs till kommunerna är lika stort som ingående mervärdesskatt. Med den uppläggning som förslaget har är det inte självklart att förändrade inbetalningar av moms från kommunerna kommer att betyda motsvarande förändringar i utbetalningar till kommunerna. Om statsbidragen till kommunsektorn är nominellt oförändrade kommer en inflation på 3 % och en årlig volymminskning på 1 % i kommunsektorn att medföra årliga förluster på 300 miljoner kronor för kommunerna och 100 miljoner för landstingen. Det anser vi vore oacceptabelt. Jag har begärt att utskottet skall förtydliga förslaget på den här punkten. Det måste ändå anses rimligt att klargöra hur det nya återbetalningssystemet för moms påverkar kommunernas ekonomi efter några år. Märkligt nog har inte utskottets majoritet varit av samma uppfattning. Men nu har ni en chans att förtydliga den här punkten. Hur skall det vara? Skall momssystemet framgent vara kostnadsneutralt för kommunerna eller inte? Skall det här bli ett nytt sätt att dra in pengar från kommunerna eller inte? Fru talman! För säkerhets skull yrkar jag bifall till reservation 10. I anslutning till propositionen om ett nytt utjämningssystem har det väckts en del motioner som går ut på att man skall öka de statliga bidragen till kommunsektorn. I vårt budgetförslag har vi i Miljöpartiet föreslagit att kommunsektorn skulle få ca 5 miljarder mer under 1996 än vad som blev riksdagens beslut i våras. Motivet är att slå vakt om välfärdens kärnområden - vården, omsorgen och skolan. I stället föreslog vi större besparingar på andra områden som t.ex. det militära försvaret, motorvägsbyggen, bidrag i olika former till företag och enskilda med bra inkomster osv. Vi står självfallet bakom våra förslag i dessa delar. Vi kommer att återkomma med dem i nästa budgetbehandling. Men att nu lägga till miljardbelopp i nya statliga utgifter betyder ökad statlig upplåning. Då ökar alltså budgetunderskottet, statsskulden ökar, räntekostnaderna ökar och den ekonomiska återhämtningen försvåras. Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka, men de kommer otvetydigt att leda till större försämringar i det längre perspektivet.

Fru talman! Jag skall ta upp det Roy Ottosson kallade pseudodebatt, nämligen det här förslagets förenlighet med grundlagen. Där säger Roy Ottosson att det här förslaget har godkänts av Lagrådet. Så är det inte, Roy Ottosson. Efter det att det tidigare Lagrådet dömde ut den inomkommunala utjämningen som helt främmande och stridande mot regeringsformen, har riksdagen beställt en annan variant av inomkommunal utjämning. Det nya Lagrådet, med en helt ny sammansättning, har noterat detta riksdagens önskemål och även vad konstitutionsutskottet och dess majoritet skrev om ett tidigare beslut där man uppenbarligen också hade gått utanför vad som står i grundlagen. Nu har regeringen tillsatt en särskild kommitté som skall utreda det här förhållandet. Mot den bakgrunden säger Lagrådet att man inte velat motsätta sig att detta kan läggas till grund för lagstiftning. Jag tolkar det mer som ett passande, och att man räknar med att det kommer en grundlagsförändring i förlängningen om man skall ha kvar det här systemet. Men det är kanske inte det mest intressanta, utan det är om Roy Ottosson och Miljöpartiet verkligen tycker att det man tar ut i lokal skatt för de lokala uppgifterna skall kunna användas till ändamål i helt andra kommuner. Tycker man det borde ju logiken kräva att man mer eller mindre avskaffar kommunalskatten. Men det har ni inte föreslagit. Jag tror att ni så småningom får lov att bestämma er om ni vill ha kvar den lokala skatten eller inte.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att det är viktigt att slå vakt om den kommunala självbestämmanderätten och den kommunala rätten till inkomstbeskattning. Den bör vi inte inskränka. Av just det principiella skälet har vi t.ex. tidigare i riksdagen gått emot att man förbjuder kommuner att höja sina skatter. Det förslag som vi skall fatta beslut om i morgon innebär att staten tar in pengar från kommunerna för att kunna finansiera bidrag till kommuner med sämre skattekraft och högre kostnadsnivåer. När staten tar in pengar från kommunerna tar man in mer från dem som har bättre skatteunderlag och lägre kostnader. Det är väl inte alldeles orimligt i ett läge där ca 1 5 av statens utgifter är nya lån. Man skulle alltså inte kunna klara bidrag till kommuner som behöver det för att klara sina åtaganden med enbart statliga pengar. Här får kommunsektorn själv vara med och bidra. Då bör naturligtvis i första hand de bidra som har bättre underlag. Jag noterar att Lagrådet inte har sagt att detta strider mot grundlagen. Det som stred mot grundlagen i våras var en direkt överföring från kommun till kommun. Det skulle innebär det som Lennart Hedquist säger. Men det är ju inte aktuellt längre.
Fru talman! Det förslag som vi nu behandlar är ju endast en teknisk variant av det från i våras grundlagsstridiga förslaget. Det är väl alldeles uppenbart att det nya Lagrådet nu hänvisade till att regeringen hade tillsatt en kommitté för att närmare belysa dessa frågor ur grundlagssynpunkt. Jag tycker att det borde vara ganska självklart vad den kommittén kommer fram till. Skall man ha kvar det system som man nu föreslår får man ändra grundlagen. Roy Ottosson säger nu att det är viktigt att ha en utjämning mellan kommunerna. Sedan går han steget vidare och säger att det är kommunerna själva som skall betala den utjämningen. Staten kan ju bestämma sin skattebas och ta in inkomster litet här och där, och det gör verkligen staten. Varför skall staten finansiera bidrag till vissa kommuner genom att ta pengar från andra kommuner? Då bryter man ju sambandet med att den lokala kommunala skatten skall gå till skötseln av den egna kommunen. Jag tycker att detta är så fundamentalt i den svenska grundlagen i fråga om den kommunala beskattningsrätten att jag finner det något uppseendeväckande att t.ex. Miljöpartiet är berett att sälja ut det så enkelt.
Fru talman! Jag undrar om Lennart Hedquist hörde på vad jag sade i mitt förra inlägg. Det lät inte så. Det här förslaget går ju faktiskt ut på att staten tar in pengar från kommuner som har bättre underlag och använder det för att finansiera bidrag till kommuner som har sämre inkomster på grund av ett sämre skatteunderlag och högre kostnader som de inte kan påverka själva. På det sättet kan man garantera att vi kan vidmakthålla välfärd i hela landet på en rimlig nivå. Det är alltså inte någon teknisk variant, utan det är en ganska fundamental skillnad mot att kommunerna skall tvingas skicka pengar till varandra. Jag förmodar att det är därför som Lagrådet har ändrat uppfattning sedan i våras. Det är ju ett större frågekomplex som skall upp i Grundlagskommittén. Här kommer vi ju in på den diskussion om utgiftstaket som andra har tagit upp i debatten tidigare i dag. Där hade ju även Lennart Hedquist bekymmer med att svara på frågan huruvida moderaterna är för att stoppa kommunala skattehöjningar, som ju faktiskt skulle innebära samma sak, nämligen att man gör inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten. Det är komplexa frågor som man kommer in på när det gäller förhållandet mellan staten och kommunerna. Det är viktigt att detta ses över i ett sammanhang. Jag vill också peka på att vi har ett statligt bidrag. Om Lennart Hedquist tycker att man skall öka på det för att på det sättet minska behovet att ta in pengar från kommunerna kan han ju föreslå det. Men vad jag har kunnat se har han inte föreslagit det.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att vi kristdemokrater anser att huvuddragen bakom det nya systemet till utjämning av skatteinkomster som vi nu skall besluta om är riktiga. Men även om de grundläggande principerna är riktiga har regeringsförslaget fått en sådan utformning att det behövs kraftfulla justeringar för att faktorer som äldreomsorg, vård och barnomsorg skall beaktas på ett mer rättfärdigt sätt. Vi kristdemokrater anser att kompensationen för äldreomsorgen måste räknas upp kraftigt i förhållande till regeringsförslaget. Finansieringen av äldrefaktorns uppräkning skall ske inom systemet för statsbidrag till kommunerna. Betalningen för denna uppräkning blir därmed solidarisk och gagnar kommuner som har en stor andel äldre boende. 1-2, 3-6 respektive 7-9 år, dels efter indikatorer på behovet av barnomsorg per barn. Som indikatorer på behovet används dels föräldrarnas förvärvsfrekvens, dels kommunens skattekraft, dels ett tätortsindex. Vi anser att tillägg eller avdrag för barnomsorg i stället skall beräknas dels efter andelen barn i åldrarna 1-2, 3-6, 7-9 och även 10-12 år - även de barnen behöver faktiskt omsorg -, dels efter hur mycket barnomsorg som faktiskt utförs i kommunen. På motsvarande sätt som vi har föreslagit att kompensationen för äldreomsorg inom det primärkommunala utjämningssystemet skall räknas upp föreslår vi en uppräkning av kompensationen för hälso och sjukvård i kostnadsutjämningssystemet för landsting. Metoden är även här en omfördelning inom systemets finansiella ram. En annan mycket viktig komponent i utjämningssystemet är utjämningen för strukturellt betingade kostnadsskillnader. För vissa typer av kommuner har kostnadsutjämningen en större ekonomisk betydelse än inkomstutjämningen. Utformningen av kostnadsutjämningen innehåller verkligen ett antal svåra avvägningsproblem, när det gäller både vilken typ av strukturella förhållanden som skall vägas in i systemet och hur dessa skall mätas. Därför har också den föreslagna kostnadsutjämningen varit det som i första hand tagits upp i den offentliga debatten. Kostnadsutjämningen har ju stor betydelse för resursfördelningen mellan olika delar av landet och mellan olika typer av kommuner och landsting. Eftersom huvudsyftet med det system som nu föreslås är att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar, har faktiskt de regionalpolitiska och stimulerande inslagen tonats ned. De kommuner som med det nya systemet blir givarkommuner får åtta år på sig för att anpassa sin ekonomi för att svara mot de anspråk som systemet ålägger dem, men mottagarkommunerna får omedelbar effekt på sina merintäkter. Vi tycker att underlaget i beredningens förslag när det gäller intäkts och kostnadsutjämningssystemet för kommunerna har varit bristfälligt. Därför betonar vi kristdemokrater vikten av den del av förslaget som handlar om uppföljning och utvärdering samt möjligheten att förändringar faktiskt kan föreslås och genomföras redan efter två år. Med anledning av att vi tycker att propositionen inte presenterar ett tillfredsställande system anser vi att det i stället bör uppdras åt regeringen att tillsätta en utredning som snarast tar fram en bättre modell för kommunal finansiering. Vi kristdemokrater är mycket väl medvetna om att den samlade offentliga sektorn måste anpassas till vad det samhällsekonomiska utrymmet medger. Samtidigt måste vi ta hänsyn till nyckelområden inom den offentliga verksamheten - framför allt vården och äldreomsorgen. Utrymmet för ytterligare besparingar inom just dessa områden måste anses vara obefintligt. Tvärtom krävs ökade resurser för att kvaliteten inom vissa sektorer inom vård och omsorg skall kunna upprätthållas och förbättras. Det finns också ställen där man, som Karin Pilsäter har varit inne på, redan har gått över smärtgränsen. De här drastiska nedskärningarna står för övrigt t.ex. i Stockholms läns landsting i ganska bjärt kontrast till de vallöften som den nu regerande majoriteten av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister gick till val på här i länet. Därför vill vi kristdemokrater destinera ett särskilt bidrag till vård och omsorg i kommuner och landsting om totalt 4,8 miljarder kronor. Detta är helt i enlighet med vad vi kristdemokrater presenterade i vår budgetmotion, där vi också har finansierat varenda krona fullt ut. Det handlar alltså om en omfördelning. Vi gör helt enkelt en annan prioritering av vård och omsorg än vad regeringen gör. Utöver detta anslag om 4,8 miljarder till vård och omsorg vill jag peka på att vår samlade ekonomiska politik skulle medföra en sammantagen förstärkning av kommunernas ekonomi i storleksordningen 12 miljarder kronor jämfört med regeringens samlade politik. När det gäller finansieringsprincipen vill jag understryka att staten givetvis, som flera andra talare här har varit inne på, måste leva upp till denna. Men då gäller det också att inte påföra kommunerna nya kostnader utan att staten tar ansvar för hur sådana skall täckas. De svårigheter som har funnits och finns att leva upp till detta gör att vi kristdemokrater uttrycker tveksamhet till tanken på ett tak för de offentliga utgifterna i kommuner och landsting. Trovärdigheten i ett sådant förslag är också ganska begränsad så länge inte staten har kontroll över sina egna utgifter. Skall ett tak av det slag som regeringen skisserar införas, bör man också samtidigt på ett helt annat sätt i praktiken tydliggöra finansieringsprincipen. Problemet synliggörs mycket tydligt t.ex. av barnomsorgslagen, som ju har inneburit enorma merkostnader för kommunerna utan att några som helst nya medel har ställts till förfogande. Ett klargörande av hur finansieringsprincipen skall tillämpas är alltså en nödvändig förutsättning om ett tak för de offentliga utgifterna skall införas för kommuner och landsting. Fru talman! Vi kristdemokrater står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 4.

Fru talman! Vi är nu framme vid den sista diskussionen om ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, och i morgon kommer vi att kunna ta beslut om detta. Bakom dagens förslag ligger många års utredande. Redan när jag första gången kom in i Sveriges riksdag, år 1985, pågick utredningar om utjämningen mellan kommunerna. Det system som vi har i dag har vi levt med sedan 1993, då vi också införde den s.k. påsen i samband med regleringen av statliga pengar till kommunerna. Redan när det förslaget presenterades motsatte vi oss detta från socialdemokratisk sida och ansåg att man hade kommit litet snett. Inte minst diskuterades då den s.k. klimatfaktorn. Riksdagen genomförde ändå förslaget, men regeringen insåg att man måste gå vidare och tillsatte en ny utredning. Det är dess resultat som vi nu har att ta ställning till. Det nu föreslagna systemet är mycket stabilt och förutsägbart vad gäller såväl inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen som regleringen mellan staten och kommunerna, alltså statsbidraget. Vi får ett system som omfattar alla kommuner och landsting, och alla dessa medverkar solidariskt till att vi får ett nationellt utjämningssystem. Alla kommuner får samma förutsättningar att klara de gemensamma behoven inom viktiga välfärdsområden som skola, barnomsorg, äldreomsorg m.m. Man kan säga att systemet är själva förutsättningen för att Sverige framgent skall kunna kalla sig en välfärdsstat. Utan ett sådant system kunde vi komma i det läget att vi hade ett antal välfärdskommuner men ingen välfärdsstat. Vi har också kommit så långt - som dagens debatt vittnar om - att vi fått en mycket bred majoritet för detta system. Det gäller här i kammaren, där alla partier utom ett står bakom systemet, och även för Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ställer sig bakom förslaget. Trots att man fått en annan politisk majoritet sedan förslaget presenterades och det första remissyttrandet kom in har man samma uppfattning, nu med en ny politisk majoritet. Det vittnar om att det finns mycket stabilitet i systemet när t.o.m. kommun och landstingspolitiker, oavsett färg, tycker att det här är rätt. Det Lagrådet gjorde i våras har diskuterats mycket. Det kan vara bra att påminna kammaren om att det var två instanser som behandlade frågan, Lagrådet och konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet ansåg att det fanns utrymme för en annan tolkning än den Lagrådet gjorde. Riksdagen kunde då ha valt att följa konstitutionsutskottets tolkning. Det gjorde inte riksdagen, utan riksdagen beställde i stället ett nytt förslag. Jag har hört Lennart Hedquist vid ett par tillfällen säga att det var en ny sammansättning i Lagrådet den här gången. Menar verkligen Lennart Hedquist att det skulle ha haft någon betydelse? Det skulle vara intressant att få reda på det. Varför nämnde Lennart Hedquist sammansättningen? Har det haft någon betydelse för Lagrådets bedömning? Det enda parti som rejält avviker är Moderaterna. Jag vill dock säga att det egentligen bara gäller riksdagsmoderaterna, som i dag anförs av Lennart Hedquist. Det gäller inte den stora mängden kommunmoderater, allt uppifrån norr ner till söder. Under resans gång har vi i vårt parti haft en arbetsgrupp som sysslat med detta. Vi har fått en mängd brev med uppmaningar. I dessa uppmaningar har det sagts att man tar för mycket från kommuner norr om Stockholm. Samtliga dessa brev har undertecknats av de i respektive kommun ingående partierna. Där har Moderaterna alltid funnits med. Moderaternas representant i debatten i dag företräder alltså inte, det vill jag påstå, hela det moderata Kommunsverige. Där gör vi andra betydligt bättre, och det kan vi vara stolta över. Låt mig säga något om reservationerna. Moderaterna vill ha ett system där man skulle undanta en del kommuner när det gäller att delta i den solidariska utjämningen. Det systemet går hem i en del kommuner. En och annan representant för dessa står väl utanför huset i dag. Jag bad någon att gå ut och fråga om det fanns någon från Arvidsjaur, Arjeplog, Skellefteå. Det påstås att det är väldigt glest med sådana representanter. Jag tror att vi står på en tämligen stabil mark. Lennart Hedquist har uppehållit sig vid en annan sak, som han tog upp också i juni. Han säger i sin reservation att vissa uppgifter bör överföras från den offentliga sfären till den privata. Så sade han även i våras. Per-Olof Håkansson ställde då frågan: Vad är det som skall överföras? Inget svar. Man återkommer i en motion med samma skrivning, men man pekar inte ut vad det är som skall överföras. I reservationen säger man samma sak. Nu är min fråga så här i slutet av året: Kan inte Lennart Hedquist redogöra för kammaren och få in det i kammarens protokoll vilka uppgifter det är som skall överföras från den offentliga sfären till den privata som skulle komma att påverka den kommunala verksamheten så enormt mycket? Jag tror att många, inte bara här i kammaren utan framför allt utanför, skulle vara mycket intresserade av att få den redovisningen inskriven i dagens protokoll. Låt mig till sist säga att även om det finns en stor och bred majoritet för förslaget, finns det all anledning att fortsätta att utvärdera detta. Därför har regeringen redan tillsatt en parlamentarisk kommitté, som har haft ett första sammanträde och som bestämt sig att sammanträda redan på onsdag, efter riksdagsbeslutet, och då fortsätta att titta på de faktorer som här tagits upp: äldreomsorg, familjepolitik och individomsorg, kollektivtrafik osv. Den utredningen har redan bestämt sig för ett mycket högt tempo för att se om det finns bekymmer och vad det kan finnas för problem. Jag vill säga till kammarens ledamöter att det inte är helt enkelt. Man kan litet enkelt säga att den ena eller den andra faktorn skulle kunna ändras, men de som satt sig in i systemet inser att man har kommit rätt långt i utredningen och lyckats hitta rätt så bra medeltal. Det är svårt att enkelt säga att det ena eller det andra skall ändras på något sätt. Nu sätter arbetet i gång. Utredningen är naturligtvis fri att återkomma med förslag om man tämligen snabbt finner något som är fel. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Kjell Nordström säger att det system som vi nu skall besluta om är stabilt och förutsägbart. Det är ett annat sätt att uttrycka det som jag redan angivit, nämligen att det i praktiken inte kommer att skilja sig nämnvärt från ett rent statskommunalt system, dvs. att det blir ganska likgiltigt för kommunerna att ha en egen beskattningsrätt när man inför den här ordningen. De lokala pengarna kommer inte att stanna i den egna kommunen utan gå in i ett kollektivt system där pengarna fördelas via statliga regler. Det innebär att det för den enskilda kommunen blir likgiltigt hur inkomstutvecklingen är i den egna kommunen, för kommunens inkomster kommer att var desamma i alla fall. Det gör att det blir en total avsaknad av incitament. Incitament brukar vi diskutera i tillväxtsammanhang, men tydligen är ordningen för dagen den att man skall ta bort varje tillstymmelse till incitament inom kommunsektorn som ändå betyder så mycket för samhällsekonomin. Kjell Nordström frågar mig om jag menar att Lagrådet med en annan sammansättning hade skrivit annorlunda. Jag kan inte uttala mig om den saken. Jag har bara noterat att det hade en helt annan sammansättning denna gång än det lagråd som i höstas utdömde förslaget. Jag har samtidigt sagt att jag ser vad Lagrådet har skrivit med utgångspunkt i att riksdagen och konstitutionsutskottets majoritet beställde en teknisk variant av inomkommunal utjämning. Jag ser också att Lagrådet hänvisat till att det nu skall ske en genomgång av grundlagsfrågorna. Om man nu är så förtjust i det system som man tänker införa utgår jag ifrån att man följdriktigt också skall ändra grundlagen.
Fru talman! Det var synd att Lennart Hedquist inte utnyttjade den första repliken - det gör han väl senare - till att tala om vilka uppgifter som skall överföras från den offentliga sfären till den privata så att vi får det inskrivet i protokollet i dag. Det är väl inte likgiltigt med skattehöjningar. Det är redan 40 kommuner som bestämt att höja skatten nästa år. Det har man inte gjort därför att det var likgiltigt eller därför att det är särskilt trevligt att höja skatten. Jag vet inte hur Lennart Hedquist tolkar detta. Sedan något om incitamenten. Jag har 25 års erfarenhet av kommunalt arbete, och jag sitter fortfarande i kommunfullmäktige hemma i Skara. Det har ständigt funnits incitament att se till att människor får jobb. Då får vi lägre socialkostnader. När människor får jobb går det ofta bättre för barnen i skolan, och då sparar vi pengar. De olika incitament som funnits i kommunerna har alltid varit stora. Jag måste säga att det inte har diskuterats så värst mycket om kompensationsgrad hit eller dit. Jag vet inte vilken erfarenhet Lennart Hedquist har. Men jag har inte den erfarenheten, och inte heller stöter man på sådant bland kommunfolket runt om i Sverige.
Fru talman! Jag kan nog också ange vilken kommunal erfarenhet jag har, men jag skall inte ta tiden i anspråk med det. Vad jag talade om, Kjell Nordström, var kommunernas incitament att höja sina inkomster. De bli obefintliga med det här systemet. Däremot är jag medveten om att det naturligtvis kan finnas kvar incitament för kommunerna att sänka sina utgifter med olika typer av utveckling i den egna kommunen. Det blir väl det som de får leva på i framtiden. I vårt förslag har vi pekat ut en rad områden som skulle kunna vara lämpliga att föra över från det offentliga till det privata. En stor del av omsorgspolitiken och familjepolitiken hör dit. Men det förutsätter samtidigt förändringar som gör att medborgarna får de finansiella möjligheterna att efterfråga denna omsorg och klara den på egen hand. Sedan har Kjell Nordström gjort en poäng av att moderata förtroendevalda ute i kommunerna skulle ha deltagit i uppvaktningar. Ja visst, det finns många olika synpunkter beträffande utformningen av strukturkostnadsindex även bland moderata förtroendemän. Jag har sagt vad jag tycker om strukturkostnadsindex, men Kjell Nordström skall inte komma och påstå att det råder någon tvekan om vad den moderata inställningen i grundfrågan är. Vi måste ha ett system som är grundlagsenligt, och då är den inomkommunala utjämning som vi nu skall fatta beslut om regelvidrig. Det måste till en grundlagsändring i framtiden om ni skall ha den kvar.
Fru talman! Det här förslaget strider icke mot grundlagen. Det vet Lennart Hedquist. Ändå upprepar han gång på gång att det inte skulle vara grundlagsenligt. Alla andra partier i den här debatten har sagt att det är förenligt med grundlagen - den ende som har motsatt uppfattning är Lennart Hedquist. Det visar att en tämligen stor majoritet har lyckats tolka grundlagen och Lagrådet någorlunda rätt. Sedan vill jag säga till Lennart Hedquist att de kommunpolitiker från Moderata samlingspartiet som har uppvaktat och skrivit brev inte bara har ägnat sig åt strukturkostnadsindex. Rätt så många kommuner i norra Sverige har faktiskt uttalat att kommuner i Stockholm i första hand borde höja sin skatt till genomsnittlig skatt i Sverige. Också dessa brev är undertecknade av moderata kommunpolitiker. Detta kan vara bra att känna till. Jag tror att Lennart Hedquist också har sett ett och annat sådant brev. Vi fick nu också svar på vad som skall överföras från den offentliga till den privata sfären. Det är alltså omsorgerna - barnomsorg och äldreomsorg samt dagisverksamhet, såvitt jag förstår - som kommunerna inte längre skall ägna sig åt. Är det så man skall tolka Lennart Hedquist?
Fru talman! Jag har två frågor till Kjell Nordström. Den ena är den fråga jag försökte ställa från talarstolen. Det gäller finansministerns uttalande om ett utgiftstak för den kommunala sektorn. Min fråga blir: Kommer Kjell Nordström att stödja ett sådant utgiftstak? Kjell Nordström har tidigare refererat till ett enigt kommunförbund, och i den här frågan kan jag referera till ett lika enigt kommunförbund som säger att ett utgiftstak är helt oacceptabelt. Vi kan inte godta några sådana ingrepp eller något sådant tafsande i det kommunala självstyret, heter det. Min andra fråga gäller något jag också försökte lyfta fram från talarstolen. Just nu genomför Anders Sundström ett förslag som Socialdemokraterna tillsammans med en stor majoritet i riksdagen röstade ned när Vänsterpartiet lade fram det, nämligen att använda en del av de arbetsmarknadspengar som finns till att låta folk jobba i den offentliga sektorn. Detta tycker vi är bra som en temporär och tillfällig lösning. Men kan Socialdemokraterna också ställa upp på att söka litet mer långsiktiga lösningar på det här området? Vi vet att arbetslösheten kommer att bestå och bestå, allt enligt regeringens egna prognoser, och det behövs långsiktiga lösningar så att folk faktiskt får jobb i den här sektorn som så väl behöver arbetskraften.
Fru talman! Vad gäller utgiftstaket har överläggningar mellan Finansdepartementet och Kommunförbundet redan startat. Dessutom har Grundlagsutredningen, som skall redovisa sitt uppdrag den 1 juli 1996, dvs. om ungefär ett halvår, fått i uppdrag att se över det här med utgiftstak. Man måste vara ärlig och säga att utrymmet för kommunerna att öka sina utgifter kommer att vara starkt begränsat. Här i riksdagen har vi bestämt att höja skatterna, dvs. egenavgifterna, med ungefär 1 kr per år. Om man i regering och riksdag ålägger sig någon form av utgiftstak får inte det pressas ut av motsvarande kostnader i kommunerna, för då kommer det att bli problem. Detta håller man nu på och diskuterar. Hur vi långsiktigt hanterar relationerna är naturligtvis viktigt. Men efter att tidigare ha lyssnat till Ingrid Burman måste jag säga att jag blir något oroad. Ingrid Burman begärde i sitt första inlägg 6,6 miljarder till en kommunakut och 2 miljarder för att kompensera kommunerna för socialförsäkringar. Vi är ännu icke i det läget att vi kan börja dela ut några pengar. Det återstår en del för att få ordning på statens finanser. När vi får ordning på statens finanser, får tillväxt i ekonomin och pressar ned räntorna kommer även kommunerna att se framgångar av regeringens politik. Därför tycker jag att det i dagsläget är alldeles för tidigt att diskutera vad vi kan komma att klara framåt.
Fru talman! Jag tycker det är mycket beklagligt, om jag nu tolkar Kjell Nordströms inlägg rätt, att man har inlett ett arbete för att sätta ett utgiftstak. Jag tolkar inlägget så. Ett utgiftstak kommer att få en väldigt underlig verkan när det konfronteras med alla typer av rättighetslagstiftning. När tillgången på pengar tar slut kommer taket så att säga att stå över rättigheten. Jag hoppas att man här kommer att lyssna väldigt noga på Kommunförbundet, som har varit mycket tydligt i det här fallet. Kjell Nordström oroas över Vänsterpartiets åsikt att den kommunala sektorn behöver mer pengar, men mycket av de pengar vi anslår innebär en omfördelning. Det handlar om en politisk prioritering, och Kjell Nordström vet mycket väl att vi har prioriterat andra områden än att t.ex. sänka matmomsen. Vi har prioriterat, och vi har redovisat finansieringen i vår budget, som skiljer sig från regeringens med 3,6 miljarder kronor. Det är alltså ingen julafton när vi säger att man skall prioritera så att kommuner och landsting får mer pengar. Det är inte heller någon julafton när jag säger att de 42 miljarder som vi betalar ut i kontant arbetslöshetsstöd kan användas bättre - t.ex. till arbete i offentlig sektor.
Fru talman! För att inte Ingrid Burman skall missuppfatta mig vill jag säga att det var överläggningar med Kommunförbundet om det här med utgiftstak som hade startat. Dessutom har den statliga utredningen, Grundlagsutredningen, fått i uppdrag att titta på detta. Det är möjligt att man i dessa överläggningar kan komma till någon lösning. Jag tror nog att Ingrid Burman inser att om man försöker hålla statsfinanserna under kontroll så kan man inte låta de kommunala finanserna rusa i väg. Då blir inte det konsoliderade resultatet vad vi tänkt oss. Detta inser man nog även i Jag oroas litet över Vänsterpartiets lättsinne. Där har Ingrid Burman rätt. Det kanske inte är julafton man erbjuder, men nog har man litet mer julklappar, eller hur, Ingrid Burman?
Fru talman! Som det redan har framgått står vi i Folkpartiet bakom det här förslaget i dess huvudsakliga drag. Kjell Nordström sade i sitt anförande att den utredning som ligger till grund för förslaget har kommit mycket långt när det gäller strukturkostnadsberäkningar för kostnadsutjämningen och även för införandereglerna. Då har jag en fråga till Kjell Nordström: Varför antog ni inte utredningens förslag när det gäller strukturkostnader och lade fram detta inför riksdagen? Varken i vårens proposition, vårens debatt, höstens proposition eller den debatt som vi hittills har fört har det framkommit några argument för de förändringar som man gjorde i det här förslaget jämfört med utredningens förslag. Jag vet hur det gick till, men jag skulle gärna vilja höra några argument för dessa förändringar. Det är nämligen inga småpengar som det handlar om. 2 miljarder kronor är ruskigt mycket pengar. Det brukar vi i vanliga fall argumentera väldigt noga och utförligt kring. Min andra fråga gäller att det är viktigt med förutsägbarhet. Systemet är väldigt tekniskt komplicerat, precis som Kjell Nordström sade. Tekniken och faktorerna har en stor komplexitet. Då är det viktigt för kommunerna att de själva kan förutse, beräkna och kontrollera det som man får. Det är viktigt för solidariteten med systemet. Jag skulle därför vilja höra vad socialdemokraterna har för syn på det förslag som vi från Folkpartiet lade fram, att det skulle ingå i ett uppdrag till SCB och skattemyndigheterna att kommunerna skulle få mycket tydliga besked med stor genomskinlighet för att de själva skulle kunna kontrollera beräkningarna.
Fru talman! Strukturkostnadsutredningen består av nio ledamöter. När det gäller faktorn svagt befolkningsunderlag har den t.ex. skrivit följande: Förslaget att inrätta tillägget är således grundat på en rent politisk bedömning. Man gjorde en rent politisk bedömning av faktorerna. Vad är det som säger att dessa nio ledamöter gjorde den exakta politiska bedömningen? När kammaren sedan skall fatta beslut kan det visa sig att betydligt flera har satt sig in i frågan och kommit fram till att det borde ändras på vissa faktorer och framför allt då beloppen. Det är också så - och det vet Karin Pilsäter mycket väl - att det har förekommit kraftig kritik mot utredningen på ett antal punkter. Det har då lett till att man har valt att ändra något. Men vare sig regering eller riksdag har väl inte alltid följt exakt vad en utredning har kommit fram till. Det är ju vi som står för den politiska bedömningen. Utredningen gjorde en politisk bedömning, vi har kommit att göra en annan.
Fru talman! Det är självfallet så att regeringen inte behöver lägga fram samma förslag som finns i en utredning. Men när man genomför en förändring kan det vara lämpligt att man också argumenterar litet för den. Argumentet som inte finns med i propositionen eller i betänkandet är då att det är fråga om en politisk bedömning. Jag både inser och accepterar det. Jag tycker bara att det hade varit bra om det hade funnits med en sådan argumentation, eftersom det trots allt rör sig om ganska stora förändringar. Annars lyfter man alltid fram att det är sakligt grundat, men att man på några punkter gör en annan politisk bedömning. Min andra fråga gällde förutsägbarhet och genomskinlighet. Jag skulle vilja höra vad Kjell Nordström har för syn på det. Det handlar bl.a. om att man gör en kollektiv avräkning och inte någon slutavräkning utan endast en preliminär. Det blir då svårare för kommunerna att i förväg kunna bedöma och beräkna. Jag skulle vilja höra Kjell Nordströms kommentar till detta.
Fru talman! Jag börjar med den kollektiva avräkningen. Enligt de beräkningar som utredningen, departementet och senare utskottet har gjort bedömer man att träffsäkerheten kommer att bli mycket stor när det gäller att komma fram till hur mycket respektive kommun skall få varje år. Det handlar inte om så stora belopp. Därför kan man använda sig av kollektiv avräkning. Det är klart att om det om ett tag visar sig att det handlar om väldigt stora belopp måste man naturligtvis börja fundera på en annan teknik. Men enligt vad man kan se i dag kommer det inte att handla om de stora problem som en del befarar. Sedan över till genomskinligheten. De som sätter sig in i den stora utredningen kommer naturligtvis att kunna göra beräkningar för sin egen kommun. Men det fordrar ju också statistik över hela riket osv. Så det hela blir litet komplicerat. Som gammal fullmäktigeledamot skall jag vara ärlig och säga att jag egentligen aldrig någon gång har begripit alla de andra system som har funnits.
Fru talman! Det var ju ett glädjande besked att den utredning som skall ta itu med den reform som vi diskuterar här i dag redan har börjat med sin verksamhet. Det är mycket imponerande. Jag tror, fru talman, att vi står inför något av ett rekord i svensk utredningshistoria, att en utredning sammanträder i julveckan för att ta fram ändringar i en reform som varken är beslutad eller än mindre genomförd. Är det inte så, Kjell Nordström, att detta vittnar om att man har anledning att tro att man har hamnat snett i några av variablerna, inte minst när det gäller vård och omsorg? Är det inte så, Kjell Nordström, att här har regeringen och många landstingskommuner gått för långt när det gäller nedskärningar på det här området och att det är väldigt viktigt att snabbt lägga detta till rätta? Om det nu med denna snabba utredningsprocess visar sig att man faktiskt har hamnat fel, är då Kjell Nordström beredd att medverka till att dessa korrigeringar kommer till stånd något tidigare än efter två år - detta för att kunna försäkra människor om den verkliga kärnverksamheten i kommunerna, vård och omsorg?
Fru talman! Jag skall svara Mats Odell. Jag tror att både jag och övriga i denna utredning kommer, om det visar sig att man har hamnat väldigt snett, att hemställa hos departementet att regeringen lägger fram en proposition. Men det här är inte riktigt så enkelt som man tror. Det kan t.o.m. vara så att man har hamnat rätt. Då måste man ju också kunna förklara för kommunfolket att vi relativt snabbt har undersökt den och den faktorn och konstaterat att detta är rätt. Då vet man också där vad man under olika år har att rätta sig efter i framtiden.
Fru talman! Jag väljer att tolka det som Kjell Nordström säger positivt, att han är beredd att om det är något fel i systemet så skall det rättas till snabbare än inom två år.

Fru talman! Jag saknade ett besked i Kjell Nordströms anförande. Jag kan möjligtvis förstå att han hade en hel del att säga till moderaterna och andra här. Det gäller momsfrågan, där vi har påpekat att om man har ett nominellt belopp och ett utgiftstak när det gäller statsbidragen till kommunerna år efter år leder detta till att man faktiskt får in pengar. Kommunerna skall ju betala in sina momsbetalningar till staten, och där blir det en ökning i takt med inflationen. Även om man räknar med 3 % inflation och 1 % från kommunerna varje år leder detta till totalt 400 miljoner per år för kommunsektorn i minskade intäkter, om man behåller samma nominella belopp när det gäller statsbidraget. Man måste alltså justera upp statsbidraget till kommunerna år från år beroende på hur stora momsinbetalningarna från kommunsektorn blir. Min fråga är då: Är Kjell Nordström med på att momssystemet skall vara konstnadsneutralt för kommunerna, att utbetalningarna skall justeras i takt med att inbetalningen av moms förändras?

Fru talman! Det betänkande vi i dag diskuterar, och i morgon skall fatta beslut om, är viktigt och efterlängtat. Det är självfallet så att betänkandet innebär olika förutsättningar för olika kommuner. Att jag säger att det är efterlängtat, är för att kommunerna behöver få besked. Kommunerna behöver få arbetsro och de behöver veta vad som gäller. Det är viktigt att man så tidigt som möjligt får besked om förutsättningarna. Jag vet att det nu är många som sitter med rynkor i pannan och funderar på hur man skall kunna klara av de förutsättningar som kommer att gälla. Det kommer att bli många tuffa besparingar, men jag tror på de kommunalt verksamma politikerna. Jag vet att de tar ansvar. Jag vet att det är många som tycker att det här slår orättvist; jag kommer själv från en sådan kommun. Jag representerar en mindre kommun som med det här förslaget får jättetuffa förändrade ekonomiska villkor. I min hemkommun, Ovanåkers kommun, kommer det kommunala skatteutjämningssystemet att innebära en förändring på, om man skulle ta ut det i skatteuttag, 2:30 kr. Det är tufft att hitta kostnadsbesparingar. Jag vill säga - exempelvis till Karin Pilsäter - att visst kommer kommunerna att tvingas anpassa sig. Det arbetet pågår ju för fullt. Jag har försökt att sätta mig in i detta betänkande, och jag håller fast vid att det finns några löften som är oerhört viktiga för oss från Centerpartiet. Det gäller t.ex. att man skall gå igenom det här successivt, att själva omställningen skall ske successivt och att det måste ske avstämningar. Det måste bli en avstämning av den parlamentariska kommittén så snart man bedömer att det finns skäl att ändra villkoren. Här är jag överens med många andra, som har betonat att det är oerhört viktigt att kommunföreträdarna kan känna att de stora och viktiga uppgifter man har på sitt ansvar kan genomföras. Det handlar inte minst om äldreomsorg, barnomsorg och skola. Sedan är det så klart många nya uppgifter som hela tiden kommer till. För att staten skall vara trovärdig är det oerhört viktigt att vi lever upp till finansieringsprincipen. Jag kan hålla med dem som tidigare i debatten har varit inne på att detta kan diskuteras. Har man från statens sida verkligen finansierat de nya krav och uppgifter som lagts över på kommunerna? Det var löftet, och för att vi skall få trovärdighet och respekt för fattade beslut är det viktigt att finansieringsprincipen kommer att gälla. Jag tycker att den kommunala självstyrelsen är oerhört viktig, och jag tycker också att det är viktigt att kommunerna får bestämma över sitt eget skatteuttag. Jag tycker vidare att man måste ge likartade förutsättningar för kommunerna att kunna existera och att kunna utföra sina olika uppdrag. Därför måste det till utjämningar. Vi har diskuterat det här sedan 1917. Låt oss nu se till att vi får en bred uppslutning bakom det här beslutet, och att vi därmed ger kommunerna arbetsro.

Fru talman! Efter dagens debatt fattar riksdagen i morgon slutgiltigt ett beslut som kommer att vara ett av de mest negativa någonsin för tiotusentals väljare i mina hemtrakter i Stockholms förorter. Det handlar inte om ett negativt besked om något vägavsnitt eller om någon statlig lokalisering som gått oss förbi. Att den typen av beslut går oss emot är vi vid det här laget ganska vana vid. I det här fallet handlar det om en systemförändring som långsiktigt och permanent försämrar tillväxtmöjligheterna och urholkar välfärden för många invånare i Stockholms län. Likartade effekter finns, som nämnts, i andra delar av landet. Men de har, till följd av majoritetens beslut att särskilt straffbeskatta välskötta kommuner i Stockholms län, blivit allvarligast just där. Den Stockholmsfientliga politiken har återkommit. Varför protesterar då inte människor, annat än en grupp arga moderata kommunalråd, utanför detta hus? Det brukar man ju göra när daghem läggs ned eller när skolor drabbas av nedskärningar. Det beror på att effekterna inte syns omedelbart efter det att klubban faller i morgon. Detta beslut är ett typexempel. Det betyder långsiktigt mer än varje enskilt sparbeslut vi fattat här i kammaren, men systemförändringen är så komplicerad att ingen riktigt orkar sätta sig in i effekterna. En del partier talar här i dag om detta system som rättvist och välkommet. Dessa partiers lokala företrädare kommer, när effekterna för de av systemomläggningen drabbade kommunerna blir höjda avgifter samt minskad och försämrad kommunal service, att vara de som protesterar allra mest högljutt. Moderaterna kommer att få många tillfällen att påminna Stockholmsregionens väljare om hur sakförhållandena var i kammaren här i dag. Jag ser tre huvudskäl till att detta är ett dåligt förslag. För det första, och det har Lennart Hedquist redan varit inne på, ser vi nu ett slutgiltigt sammanbrott för idén om ett lokalt självbestämmande i Sverige. Grundlagsfäst eller inte; knaprandet på innehållet i det kommunala självbestämmandet har pågått en lång tid. Nu permanentas för första gången ett system som bryter med den mest grundläggande principen av alla. Det handlar om principen att kommunal skatt som upptas i en kommun skall gå till skötseln av den och inte till någon annan. I Täby kommun har man t.ex. till följd av detta förslag redan skrivit in i sitt årliga budgetbeslut att av den utdebitering på 14:86 kr som för inkomståret 1996 går till kommunen, kommer 5:52 kr att användas till skötseln av kommunal service i andra kommuner. Det handlar alltså om nästan var tredje krona! Det grundlagsfästa självbestämmandet omtolkas i dag av majoriteten. I stället för rätten att bestämma över sina egna medel, blir det nu en statlig uttolkning av vad som är rättvisa och jämlika förhållanden. Detta görs för att komma åt vad som synes vara en stor orättvisa, nämligen skillnaden i utdebitering mellan olika kommuner i landet. Det märkliga är att de kommuner som då angrips är de som har den lägsta utdebiteringen. Det borde ju vara tvärtom! Riksdagen stiftar en lag som uppenbart strider mot grundlagens intentioner. För att förvärra det hela kör riksdagen över det eniga lagråd som i våras påpekade att problemet med förslaget just var att det gick emot syftet med det kommunala självstyret. Majoriteten har valt en annan teknisk konstruktion för att framkalla samma grundlagsvidriga effekt. Som för att understryka hur maktfullkomligt denna riksdag har agerat, gick dessutom finansutskottets ordförande redan i våras upp i debatten och höll ett mycket långt brandtal riktat mot Lagrådet som institution. Han hävdade bl.a. att Lagrådet agerat i den ekonomiska liberalismens tjänst, något som enligt finansutskottets nuvarande ordförande, skall tolkas som något för landet skadligt. Konsekvenserna av behandlingen av Lagrådet och av grundlagen i detta fall är långsiktigt mycket allvarliga. För det andra introducerar riksdagen i dag en negativ kommunal tillväxtpolitik. För ett tjugotal kommuner - än så länge, det bör understrykas - medför förslaget rena Pomperipossaeffekter. Kommunen tjänar på att fler blir arbetslösa. Omvänt förlorar kommunen på att fler tjänar mer och därmed bidrar till att få fart på Sverige. Effekten permanentas över flera val. Hur kan en regering som talar om tillväxt och om behovet av att minska arbetslösheten agera på detta sätt? Den ena handen vet inte vad den andra gör. Vilka tror ni vill bli kommunalpolitiskt engagerade i en kommun där man tjänar på att arbetslösheten stiger? För det tredje, och det är det allvarligaste, är det effekterna för de många medborgarna i Stockholms län. Systemet uppmuntrar till fortsatt skattechock mot redan skattetyngda stockholmare. Precis som vi påpekat i vår motion FiU11 saknas helt det medborgerliga perspektivet i propositionen och i majoritetens skrivningar. I stället framställs omläggningen som ett nollsummespel mellan kommuner. Men bakom alla dessa fraser finns vanliga väljare - de som hittills har haft lägre kommunalskatt i några av Stockholms läns kommuner för att parera högre avgifter, högre boendekostnader och högre fastighetsskatter. Mot dessa vill majoriteten tvinga fram kommunala skattehöjningar. Det är notabelt att både Ingrid Burman och Kjell Nordström här i dag talar om att det nu är dags att vissa av dessa kommuner bidrar. 20 % av Stockholms läns befolkning betalar redan i dag över 30 % av landets skatter, och här står företrädare för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och uttalar sig ungefär som att det är den första kronan som nu skall börja betalas in. De betalar redan högre fastighetsskatter, större andel förmögenhetsskatter och värnskatten är proportionerligt större i Stockholms län, och nu börjar man tala om att börja bidra. Effekten av detta är att det kommer att skapas ett rikemansreservat. Det blir en ny och hittills okänd form av politikerskapad segregation, där bara de som klarar den socialdemokratiska skattechocken från förra hösten och de höjda kommunalskatter som nu riskerar att bli följden av morgondagens beslut - de som inte lever på marginalen. Ut flyttar de som köpt ett förvisso dyrt radhus eller en bostadsrätt, trots att de bara haft vanliga löner. Till följd av höjda fastighetsskatter och Pomperipossaeffekter som leder till höjda kommunalskatter orkar de helt enkelt inte bo kvar längre. Fru talman! Detta är usel politik baserad på en perverterad jämlikhetssyn blandad med förkärlek för skattehöjningar. Dess negativa konsekvenser undanröjs endast fullt ut av de moderata reservationerna. Det är ett fattigdomsbevis. Det visar hur stark utjämningsideologin är i vårt land. Mot den står grundlagar, lagråd och de många väljarnas krassa verklighet sig slätt.

Fru talman! Skälet till att jag tar till orda i debatten är den kampanj som Moderaterna i Stockholms stad och län har satt i gång med anledning av det nya systemet för utjämning mellan kommuner och landsting. En av dessa kampanjmakare, Fredrik Reinfeldt, har nyss från denna talarstol gett prov på den moderata retoriken. Stockholmsfientligheten är tillbaka, heter det i motioner och flygblad. Som exempel nämns, förutom utjämningen mellan inkomst och kostnadsskillnader i kommuner och landsting, också skärpningen av förmögenhetsskatten och värnskatten. Genom att plocka bland siffrorna i statistiken och välja de siffror som passar bäst lyckas moderaterna med konststycket att påstå att en vanlig tvåbarnsfamilj i Stockholms län via kommunalskatten tvingas avstå ytterligare 10 000 kr per år till andra kommuner i landet. Detta är naturligtvis inte sant. Moderaterna jämför nämligen inkomstutfallet för enskilda kommuner enligt det nya systemet 1996 med de inkomster som dessa kommuner skulle ha fått år 1996, om det nuvarande provisoriska systemet skulle ha fortsatt att gälla. Det är nämligen så att det under den borgerliga regeringens tid bestämdes att det nuvarande systemet skulle ersättas med ett nytt fr.o.m. nästa år. Under tiden skulle ett nytt system arbetas fram i en parlamentarisk utredning. Detta känner alla till, även Moderaterna. Man kan därför inte göra den jämförelse som Moderaterna gör. Här kan man verkligen tala om att friskt blanda äpplen och päron. Som framhålls i utskottsbetänkandet innehåller det nya systemet långa övergångstider och begränsningar i bidragsminskningarna för kommunerna. Man får alltså med andra ord gott om tid att växa in i det nya systemet. För rika kommuner som Danderyd, Lidingö och Täby, vilka har en mycket god skattekraft, begränsas bidragsminskningen till 500 kr per invånare och år. Summerar man de faktiska skatteinkomsterna och statsbidragen till dessa kommuner, blir inkomsterna mellan 1995 och 1996 i princip oförändrade. För att ta ett exempel, handlar det för Danderyds del om 22 100 alltså en försämring med 300 kr per invånare. Det kan man väl knappast kalla för en brandskattning. Moderaternas påståenden är med andra ord extremt överdrivna. Vad Stockholmsfientligheten anbelangar kommer 16 av länets kommuner att vinna på det nya systemet, däribland Stockholms kommun själv. Till vinnarna hör alltså tre fjärdedelar av länets befolkning. Att i det sammanhanget tala om Stockholmsfientlighet är enligt min mening absurt. Nu blandar Moderaterna också in andra frågor i debatten. Det handlar om att Moderaterna vill slopa värnskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Att kalla dessa förslag för Stockholmsfientliga är sannerligen att använda sig av ett slags nyspråk. Det innebär nämligen att den som vill ha en rättvis fördelning, där bördorna delas rättvist, skulle vara Fru talman! Moderaterna försöker måla en vrångbild av det nya utjämningssystemets effekter. Fakta ger en annan bild. Vi får nu ett ordentligt genomdiskuterat system med en lång genomförandetid. Vi får också en särskild parlamentarisk kommitté som särskilt skall följa upp principerna för utjämningen av kostnadsskillnader mellan kommuner och landsting. Bakom förslaget står, vilket också har bekräftats i dagens debatt, en bred majoritet i riksdagen. Till sist kan jag inte underlåta, fru talman, att något kommentera frågan om vem som bäst tillvaratar Stockholmsområdets intressen. Jag, som har följt den debatten här i kammaren under många år, kan bara konstatera att Moderaternas intresse verkar minst sagt nymornat. När Sverige leddes av regeringen Bildt var vi knappast bortskämda med förslag som var till fördel för Stockholmsområdet. Någon kritik hördes då inte från de vanligtvis så högljudda Stockholmsmoderaterna. Tystnaden var närmast total. Det var i stort sett bara vi socialdemokrater som stod upp här i kammaren och försvarade de vanliga länsbornas intressen. Det var vi som ensamma fick plädera för angelägna väginvesteringar, högskolesatsningar och arbetsplatslokaliseringar i Stockholms län. Glädjande nog kan vi nu se att en del av våra önskemål genomförs under en socialdemokratisk regering. Vad det ytterst handlar om är att vi socialdemokrater, i motsats till moderaterna, har en politik som är till fördel för hela och inte begränsade delar av Stockholms län.